Herr talman! När det gäller frågan om brottsbalkens bestämmelser är till fyllest eller inte vill jag bara erinra om vad kommissionen uttalat. Vi konstaterar först och främst att den internationella terrorismen var ganska okänd när brottsbalken tillkom. Den uppfattningen delar jag alltså med samtliga i kommissionen. Vi har särskilt uppmärksammat att straffbestämmelsen för människorov inte har en adekvat utformning med tanke på sådant tagande av gisslan som under senare år blivit ett vanligt inslag i den internationella terrorismen. Ett visst behov, säger vi, torde också föreligga att undersöka huruvida förberedelser till brott är straffbelagda i erforderlig utsträckning. Därför konstaterar vi att en viss insyn kan vara motiverad. När herr Jörn Svensson argumenterar beträffande Ustasja får man osökt i tankarna en debatt vi hade för ett tag sedan om SÄPO och SÄPO-kontrollen, där vänsterpartiet kommunisterna klart tog avstånd från åsiktsregistrering, dock inte när det gällde högerextremistorganisationer; där klagade man i stället över att åsiktsregistreringen inte var tillräckligt effektiv.

Herr talman! Trots att herr Svensson i Malmö har apostroferat de eventuella motståndare inom mitt parti som eventuellt skulle ha en annan uppfattning i frågan än utskottet skall jag försöka hålla mig inom den tidsram som är anslagen här. Det är klart, herr talman, att vi känner en naturlig olust när vi konstaterar att internationell kriminalitet och terror har trängt in över våra gränser. Med olust måste vi också inse att vår liberala lagstiftning beträffande invandrarna måste kompletteras med den nu föreliggande lagen om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund. Sverige är kanske känt för sin liberala utlänningslagstiftning, och alla är vi väl överens om att beklaga de omständigheter som gjort att vi inte kunnat behålla denna liberala öppenhet mot människor av främmande nationalitet. Men jag tycker vi bör observera att denna lag inte riktas mot de fredliga och laglydiga invandrare som vill inordna sig i vårt samhälle och acceptera våra samlevnadsregler. För dessa kan denna lag vara ett skydd för deras hemfrid och trygga deras rätt till en lugn tillvaro i vårt land. Flera motionärer har framställt förslag i anledning av lagförslaget, och alla känner väl en förståelig oro inför de tvångsåtgärder som med lagens stöd kan riktas mot den enskilda människan. Jag vill säga som utskottets värderade ordförande, att jag tror att det kanske i stor utsträckning har bottnat i en viss okunnighet om lagens innehåll eller också i en underskattning av de här problemen.

Ändock har vi kunnat konstatera att utskottet har varit enigt om att vi inte kan urvattna formuleringarna så att lagen så att säga blir en nullitet i det fallet. Skall vi ha lagen, måste vi ta den ungefär så här. Vi kunde konstatera detta med stor majoritet i utskottet. Sedan vill jag starkt understryka att det behövs allsidig upplysning och information, om vi skall kunna stilla oron bland de lojala invandrarna. För att få denna upplysning spridd har vi i utskottet ansett att vi bör ändra på utskottets förslag till lagens ikraftträdande från den 15 april till den 1 maj. Detta tror jag är behövligt. Jag vill också konstatera att lagen är en undantagslag — det är nog viktigt att understryka det. Den riktar sig mot ett litet fåtal: man måste vara utlänning. Den riktar sig mot en utlänning som vill resa in i landet och som med skäl eller eljest kan misstänkas vara med i en organisation som har våld eller terror på sitt program. Jag vill understryka vad fru ordföranden i utskottet sade: Det är ingen självklar rätt för en utlänning att komma in i riket. Den här undantagslagen riktar sig mot detta lilla fåtal; för att störa alla lojala invandrares ro och säkerhet är den inte tillkommen. Därför anser vi det vara mycket viktigt att de får information om vad riksdagens beslut innebär. Med den debatt som har förekommit tror jag att det är viktigt att man stillar oron. Vidare är ju lagen tidsbestämd. Blir den inte förlängd upphör den av sig själv den 1 maj nästa år. Skall den förlängas menar jag att riksdagen noga bör pröva alla aspekter på vad som har kommit fram under den tid den har tillämpats. Där kommer jag in på den reservation som fru Kristensson berörde. Vi har i utskottet behandlat en motion i vilken bl.a. begärs att samtliga lagrum som gäller telefonavlyssning skall tas upp till prövning och ges en särskild översyn. Som jag sade förut är den nu föreslagna lagen en undantagslag. Vi reservanter menar att det är fel att i samband med denna undantagslag begära en översyn av andra lagar som innehåller bestämmelser om telefonavlyssning.

Lagen om särskilda tvångsmedel i vissa brottmål, lagen om telefonavlyssning vid förundersökning av grovt narkotikabrott och den lag som vi i dag kommer att anta är ju undantagslagar. Vid varje tillfälle när de skall förlängas bör vi nogsamt pröva alla de aspekter som kan finnas med hänsyn till de erfarenheter som vunnits under den tid lagarna gällt. Därför anser vi reservanter det felaktigt att ge Kungl. Maj:t detta till känna. En sådan prövning skall riksdagen göra ändå. Vid varje tillfälle skall riksdagen och även justitieutskottet ägna dessa frågor sådan uppmärksamhet utan att man ger Kungl. Maj:t det till känna. Nu är inte utskottets vice ordförande här i dag.

Detta är, som jag sade tidigare, inte en fråga om själva saken. Om den är vi eniga, men vi är inte eniga om formen. Jag beklagar än en gång, herr talman, att omständigheterna påtvingar oss denna lag. Jag kan sluta med att säga att min önskan är att den aldrig behöver tillämpas. Men behöver den inte tillämpas har den dock fyllt en uppgift. Jag vill återigen understryka att den inte riktar sig mot invandrare som lojalt följer vårt levnadsmönster här i landet. Det är inte meningen med den. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan utom under punkten O, där jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Låt mig börja med en liten detalj i justitieutskottets betänkande med anledning av den proposition vi nu behandlar, en detalj som nyligen togs upp vid en frågestund i riksdagen. Jag avser informationen om den lag som riksdagen troligen kommer att anta om några timmar. Invandrarverket håller nu på att i samarbete med fackföreningsrörelsen arbeta ut information på tolv olika språk om vad lagen innebär, och den informationen skall tillställas samtliga invandrare. Jag tror att det är viktigt att invandrargrupperna verkligen förstår vad propositionen och justitieutskottets betänkande egentligen innebär.

Jag kan väl säga att en av anledningarna till oron måhända är det sätt på vilket denna proposition har presenterats. Jag kommer i det följande att hålla mig till propositionen, eftersom vi alltid vid riksdagsbehandlingen utgår från den och läser vad som i denna tagits upp av förarbetena. Jag kommer alltså icke att beröra kommissionens rapport. Men den motion som herr Jörn Svensson har åberopat och som herr Lövenborg har lagt till grund för sin reservation bidrar verkligen på ett subjektivt och osakligt sätt till att skapa förvirring om vad vi egentligen avser. Jag skall inte gå in på att diskutera olika befrielserörelser, men jag tycker att det är värt att till kammarens protokoll få noterat att man säger i denna motion att en lång rad andra företeelser förs in under begreppet terrorism, alltså det som lagen vänder sig emot. Jag skall ta ett exempel. I motionen nämns att etiopiska studenters ockupation av en ambassad av föredragande statsrådet har klassificerats som terroristhandling. Detta är icke riktigt. Det finns i propositionen en redogörelse för olika fall av terrorism som förekommit ute i världen på den senaste tiden och som har väckt uppmärksamhet och givit anledning till det föreliggande lagförslaget. Sedan sägs det också att det finns andra former — och det står uttryckligen — ordningstörande uppträden av skiftande karaktär, men sådant hänförs alltså ingalunda till terroristhandlingar. Jag tror att det är viktigt att notera detta just därför att det finns de som gentemot invandrargrupper här i landet har försökt ge sken av — det är ingalunda endast den här motionen som har gjort det — att lagen skulle vara generellt verkande och vända sig mot alla invandrare. Så är alltså ingalunda fallet. Det går en väsentlig skiljelinje mellan skrivningen i utskottets betänkande — till vilket jag nu i dess helhet ber att få yrka bifall — och herr Lövenborgs reservation. Kommunisterna och herr Lövenborg ger utskottet, statsrådet och regeringen rätt i att man måste motverka de former av terrorism som vi har sett exempel på och som vi riskerar kan överföras till svensk mark om vi inte vidtar några åtgärder. Kommunisterna anser att detta kan ske inom ramen för gällande lagstiftning.

Vi andra inom utskottet, vi som med undantag för en reservation angående telefonavlyssning är helt eniga, säger oss att ingenting bör göras inom gällande svensk lagstiftning.

Jag kan försäkra kammaren att det inte är med lätt sinne vi har diskuterat den här lagen, och det är inte heller med lätt sinne som vi har satt våra namn under utskottsbetänkandet.

Vi måste skydda oss mot de störande element som kan omintetgöra allt detta. Vi har sagt att detta är en undantagslagstiftning, och vi säger i utskottets skrivning eftertryckligt att vi betraktar detta som ett försök som vi är tvungna att ta till. Men när prövoåret är över, då skall lagen förlängas, om så behövs.

Med tanke på den diskussion vi då kommer att få har vi inom utskottet inte ansett det nödvändigt att redan nu kräva en översyn av lagens verkningar. Vi tror att det ändå kommer att ske med den uppmärksamhet vi alla kommer att ägna lagen. De motioner som lagts i den riktningen anser vi har fått sina krav tillgodosedda. Vi har också jämfört våra bestämmelser och andra länders bestämmelser. Den lag som avses säger i sin första paragraf klart och tydligt att utlänning som ankommer till riket skall avvisas, om det finns grundad anledning antaga, att han tillhör eller verkar för organisation eller grupp som på grund av vad som är känt om dess verksamhet kan befaras här i riket använda våld, hot eller tvång för politiska syften. Om samhörighet med någon organisation kan påvisas, kommer vi alltså att få möjlighet att avvisa vederbörande vid gränsen. Det kan vi icke nu med rekvisiten enligt gällande utlänningslag. Vi fastslår emellertid samtidigt att vederbörande skall upplysas om anledningen till avvisningen. Det skall vid varje gränsstation finnas broschyrer med meddelande om att man kan åberopa de regler som existerar här i landet för asyl eller politiskt flyktingskap. Vi kan alltså genom information till de få, som vi egentligen icke vill ha hit och som vi fruktar kan vidta omstörtande handlingar, klargöra att de ändå kan få tillstånd att komma in i riket. I andra länder — vad skulle hända där? De skulle interneras, direkt sättas i internering. Vi är fortfarande liberalare härvidlag. Under vissa omständigheter tar vi in dem, men vi sätter vissa inskränkningar för deras rörelsefrihet. Det kanske här kan förtjäna att understrykas, såsom tidigare redan sagts, att enligt gällande internationella överenskommelser har ingen invandrare, ingen utlänning, ovillkorlig rätt att komma in i vårt land eller några andra länder. Det är en princip, och bakom den ligger vår önskan att de flesta utlänningar som kommer hit skall kunna åtnjuta samma rörelsefrihet, samma handlingsfrihet, samma yttrandefrihet samt samma trygghet för liv och lem och för tillvaron för sin familj som andra har. Vi internerar dem inte. Vi säger i stället att vi begränsar deras rörelsefrihet genom vissa regler om telefonavlyssning, husrannsakan och kroppsvisitation i enlighet med bestämmelserna i denna undantagslag. I ett avseende har vi i utskottet dock ansett att vi bör ge Kungl. Maj:t till känna en åsikt som går längre än den som finns i propositionen. Det är bl.a. med anledning av motionen 1802, där vi säger att vi redan nu har tvingats ta en del undantagslagar: skärpning av bestämmelserna för telefonavlyssning vid ett par tillfällen — senast gällde det grövre narkotikabrott.

Vi vill vid lämpligt tillfälle — eftersom detta kommer att ta tid — få en sammanställning av hur telefonavlyssningsbestämmelserna har verkat, hur de har tillämpats, i hur många fall de har varit verksamma. Den översynen och den presentationen inför riksdagen så småningom önskar vi i form av en samlad översyn med hänsyn till integritetsskyddskommitténs arbete och med hänsyn till de grundläggande principerna om integritetsskydd på personrättens område. Vi anser det avsnittet så viktigt att vi icke vill nöja oss med den automatiska redogörelse som vi ändå kommer att få. Därför ber jag, herr talman, att i det här avseendet få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 2, som herr Dockered just har talat för. Vi har också i utskottet sagt oss att även med de här inskränkningarna i vederbörandes rörelsefrihet så har vi dock skrivit in en hel del av möjlighet till insyn från parlamentariker och från andra organ. Den personlista som skall göras upp av rikspolisstyrelsen över de personer som kan tänkas ingå kommer av och till att presenteras för styrelsen in pleno. Självklart är det dock, eftersom det ibland kan bli fråga om väldigt snabba beslut, icke alltid möjligt att tillkalla hela styrelsen, liksom man inte heller — som en annan motion talar om — kan kalla hela riksdagen för att ta ställning i ett annat avseende. Men listan kommer som sagt av och till att presenteras för rikspolisstyrelsen, och där har vi alltså de parlamentariska representanterna som kan ta ställning till namnen. Jag vill till sist, herr talman, bara mycket kort beröra den fråga om information som har tagits upp i ett par motioner. Man har hävdat att den förteckning över de terroristorganisationer som kan tänkas komma i fråga bör offentliggöras. Om man nu kan tala om förteckning när det gäller så få — föredragande statsrådet nämnde bara två organisationer då han utfrågades av utskottet. Som vi skriver i vårt betänkande menar vi att det är alldeles självklart att när regeringen bedömer det lämpligt, ett sådant omnämnande kan offentliggöras. Men man kan också i vissa fall i rent preventivt syfte bedöma det så att det är bättre att icke låta allmänheten veta vilka organisationer det gäller. Därför har vi inte kunnat tillmötesgå de motionsönskemål som har lagts fram på den punkten. I det fallet överlämnar vi avgörandet till Kungl. Maj:t.

Vi utgår från att det är fråga om en undantagslag. Vi tror att vi genom denna skall kunna garantera en större rättstrygghet för ett stort antal av de utlänningar som vistas i vårt land.

Vi tror att många missförståd kommer att redas ut i vad gäller detta lagförslag, som berör synnerligen allvarliga risker. Utskottsmajoriteten har därför yrkat bifall till Kungl. Maj:ts proposition. Jag ansluter mig till utskottets yrkande och till de kommentarer till propositionen som gjorts i utskottets betänkande. Därmed, herr talman, yrkar jag också avslag på reservationen 1 av herr Lövenborg.
Herr talman! Jag räknade inte hur många gånger fröken Mattson använde ordet ”tror” i sina sista satser, men det är på sitt sätt signifikativt att lagens anhängare tror en mängd saker. Fröken Mattson påstår att vi inte skulle vara angelägna om att man enligt utlänningslagen skulle kunna vidta restriktiva åtgärder mot eventuellt inresande terrorister. Hon påstår också att det i utlänningslagen inte finns sådana möjligheter. Då vill jag hänvisa till utlänningslagens 19 § punkterna 3, 4, 5 och 6 samt den rättsligt ganska farliga 34 §, vilka tillsammans ger rätt vittgående möjligheter att vidta de nödvändiga åtgärderna. Vidare säger fröken Mattson att det är fel av oss att hänvisa till ockupationen av den etiopiska ambassaden som ett exempel på vad regeringen anför som terrorism. Ja, men det är ju så att denna händelse finns omnämnd på s. 38 och 39 i propositionen under huvudrubriken Extremistgrupper och politiska våldsdåd i Sverige. Det är fråga om en lagstiftning mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund. Är det då definitionsmässigt någon skillnad mellan politiska våldsdåd och terrorism? Hur skall fröken Mattson ha det på den punkten? Om hon inte kan reda ut det, är detta ytterligare ett tecken på att det är som vi säger, dvs. att man inte gör några klara gränsdragningar i detta avseende, vilket innebär att terrorism kan vara vad man från dag till dag bestämmer är terrorism. Just denna sakliga sammankoppling resonemangsvis av de oppositionella etiopernas demonstration med en mängd andra åtgärder av verklig eller föregiven terroristisk natur visar just att man kan använda detta i de interna resonemangen för att anse sig ha grundat antagande och kunna vidta vissa åtgärder. Vidare betonar fröken Mattson liksom moderaternas representant fru Kristensson mycket starkt att det inte finns någon ovillkorlig rätt för utlänning att inresa till och vistas i vårt land. Nej, det vet vi om, men det finns dock en rätt, och den kan enligt nu gällande lagstiftning inte tas från utlänning med mindre än att man har kunnat visa att utlänningen inte uppfyller vissa krav som är uppställda för denna rätt. Vad vi vänder oss emot är att den rätten skall kunna tas ifrån utlänning på basis av rena antaganden, som man egentligen aldrig kommer att få redovisade. Detta är en undantagslagstiftning. Det förtjänar att strykas under, och det var väl det enda i vilket fröken Mattson hade rätt.
Herr talman! När vi antog den tidigare undantagslagen beträffande telefonavlyssning var vi angelägna att från riksdagen understryka hur viktigt det var att vi skulle få en redovisning av hur lagen har tillämpats och av de erfarenheter som gjorts under den tid som den har verkat. Det är likadant med denna lag. Vi kan ju inte ha någon erfarenhet förrän vi har antagit lagen och fått den tillämpad. Före den 1 maj nästa år kommer riksdagen att få ett besked om huruvida denna lag skall förlängas eller inte. Fröken Mattson säger att vi inte vid den automatiska förlängningen får möjligheter att göra den här bedömningen, men jag undrar om det är riktigt. Vid varje tillfälle när vi antagit och förlängt de här undantagslagarna har både utskottet och riksdagen haft en samlad ambition att titta just på hur bestämmelserna har verkat, och vi har varje gång fått en ingående redogörelse för hur de tillämpats under den tid de gällt. Det är likadant med denna lagstiftning. Vi reservanter anser att det är fel att vid en undantagslagstiftning som denna hänga på ett sådant krav som majoriteten vill ställa. Då ger man ett sken av att den lag som nu stiftas på det här området är någonting annat än en undantagslag. Det är detta vi har velat understryka i vår reservation. Fröken Mattson har med sitt anförande inte tagit bort grunden för den uppfattning som vi har haft i utskottet och fortfarande har här i kammaren, nämligen att det är fel att ge Kungl. Maj:t till känna någonting sådant som majoriteten vill i det här sammanhanget. Det åligger riksdagen och utskottet att bedöma lagstiftningens verkan utan detta tillkännagivande.
Herr talman!

Jag tror att den bäst görs genom Kungl. Maj:ts försorg. Riksdagen kan sedan ta ställning till den. Det är av den anledningen, herr Dockered, som vi icke är till freds med att vänta tills vi får den årligen återkommande redogörelsen.

Den upplysningen kanske man skulle ha lämnat, herr Jörn Svensson, om man ville vara riktigt objektiv och ärlig och inte alldeles i onödan sätta skräck i människor som inte lika ingående har läst rapporten. Till sist har utskottet, liksom en del motionärer, konstaterat att vår utlänningslagstiftning i många stycken täcker vad vi vill komma åt. Men när det gäller människor som icke tidigare har begått brott eller icke misstänks för att ha planerat brott så täcker den inte det vi vill komma åt.
Herr talman! Fröken Mattson menar alltså att riksdagen med anledning av denna lagstiftning, som vi i dag skall anta, skall få en särskild redogörelse av Kungl. Maj:t för bestämmelserna beträffande telefonavlyssning och deras tillämpning. Det utgår jag ifrån att vi kanske kan få ändå i samband med integritetsskyddskommitténs betänkande. Men att detta skulle påverka lagstiftningen är ju orimligt, fröken Mattson, därför att det är fråga om lagarnas förlängning. Om man skulle vilja göra någon ändring av dessa undantagslagar i sammanhang med integritetsskyddskommitténs förslag, tror jag inte att man vid en särskild redovisning skulle lyckas. Här antar vi en undantagslag som skall bedömas efter sin verkan som sådan. Någon skall inte höja dess auktoritet på det sätt som utskottet föreslår. Därför tycker vi att hela den här formen är orimlig. Det är inte mycket att tvista om, det var låst i utskottet och det är möjligen låst här också för en förnuftsdebatt.
Herr talman! Fröken Mattson, det är väl kännetecken på vad den här lagen är för någonting, när man kan föra sådana här dispyter om definitioner. För det visar ju att lagen själv inte kan definiera vad det är fråga om. Vi kan naturligtvis disputera om vad som är terrorism i den kvalificerade bemärkelsen eller vad som är terrorism i en mer flytande och lös bemärkelse. Men nog måste väl ändå kommissionen haft någon sorts mening med att åberopa just denna händelse, som fröken Mattson talar om, på etiopiska ambassaden — som grundval för sina vidare resonemang, som ett material man ansåg relevant att beakta i sammanhanget. Man måste haft någon avsikt med det. Annars skulle man ha låtit bli att nämna saken över huvud taget. Och det är just vad vi frågar, vilken avsikt hade man? Var det den avsikten att man skulle kunna ta in de här händelserna i det bedömningsunderlag som kan ligga till grund för de lösliga antaganden som enligt lagen kan medföra avsevärda repressalier för enskild person och även, vad det beträffar, för organisationer? Det är just denna löslighet, att man inte vet varför detta har påtalats som ju egentligen inte alls är terrorism utan en enskild demonstration av väsentligt annan natur, på en annan nivå, om man så får säga, än flygkapningar och ambassadörsmord. Varför har den över huvud taget kommit in i resonemanget? Ja, det vet inte fröken Mattson själv ens. Det kan hon inte redogöra för. Och ändå röstar hon för lagen. Men just för att jag icke vet det och vi kommunister icke vet det, just därför att vi anar att det här är fråga om en löslig definition av underlaget för tvångsåtgärderna så vägrar vi att gå med på den. Jag tycker det är en mer logisk konsekvens när man inte vet vad som egentligen är syftemålet med en bestämmelse som föreslås bli införd.
Herr talman! Herr Svensson och jag kan självfallet fördjupa oss i en debatt om terrorism ur rent politisk synvinkel. Det finns terrorism till höger och det finns terrorism till vänster.

Det är den manifestationen, utanför hemlandet, i främmande länder, som det här lagkomplexet gäller. Jag tror att det är ganska väsentligt att vi håller detta klart för oss och inte bara förirrar oss i en snårskog om berättigad eller icke berättigad terrorism, som man kan finna i kommunistmotionen. Till herr Dockered vill jag endast säga att vi har just nu en mer intensiv debatt än någonsin om möjligheterna till personlig integritet. Den debatten har, med all rätt, intensifierats under senare år. Samtidigt har vi märkt att telefonavlyssning som spaningsmetod börjar accepteras på allt fler områden. Och det kan — nu yttrar jag mig med utgångspunkt i en av motionerna — finnas en allvarlig frestelse att utnyttja möjligheter till telefonavlyssning i stället för att ta till andra metoder, som kanske hade varit långsammare men ändå lika effektiva. Det är denna kollision mellan vårt krav på den personliga integriteten och det förhållandet att telefonavlyssning tillgrips i förebyggande syfte på allt fler områden som har gjort att utskottet vill ge Kungl. Maj:t till känna att vi önskar en samlad redogörelse.

Herr talman! Det förslag till lagstiftning som vi nu behandlar syftar till att förebygga och förhindra politiska mord, kidnapping och andra våldsdåd med politisk bakgrund. Alla är väl överens om att sådana terrordåd måste förhindras så långt det är möjligt. Jag utgår därför från att det vi i dag diskuterar är om den föreslagna lagstiftningen är nödvändig för detta syfte. Vårt rättssystem är sedan gammalt i första hand inriktat på att, sedan ett brott har begåtts, söka ta reda på vem som har begått brottet och se till att han får den påföljd som lagen stadgar. Däremot har vår lagstiftning betydligt mindre åtgärder till hands för att förebygga och förhindra brott. Men när det gäller politiska terrordåd är det enligt min mening mer nödvändigt än i de flesta andra fall att lägga större vikt än hittills vid att just förebygga våldsdåden. Den föreslagna lagstiftningen är, som jag ser det, ett försök härtill. Naturligtvis måste man känna en stark olust inför de ingrepp i den personliga integriteten som bl.a. den utvidgade möjligheten till telefonavlyssning innebär. Även reglerna om beviskraven för olika åtgärder som lagen medger är ur principiell rättssäkerhetssynpunkt svårsmälta. Jag förstår därför dem som känner tvekan inför propositionens förslag. Men såvitt jag kan bedöma, på grundval av den erfarenhet jag har av rättsmaskineriet, är lagstiftningen nödvändig om vi vill nå godtagbara möjligheter att förhindra en utveckling mot internationell politisk terrorverksamhet i vårt land. Det är därför som jag för min del är beredd att godta lagstiftningen. Och då är att märka att den ändå har försetts med olika rättssäkerhetsga rantier. Den mest värdefulla är kanske den parlamentariska insynen i lagens tillämpning, eftersom det här liksom vid all annan lagstiftning kan uppstå gränsfall och tveksamhet om lagen är tillämplig i det och det fallet. Men därför att det kan uppkomma gränsfall när det gäller vad som är terrorism eller ej får man inte låta bli att lagstifta. Om gränsfallen avskräckte skulle man aldrig kunna lagstifta — de är någonting som nödvändigtvis följer med all lag. Flera företrädare för justitieutskottet har behandlat olika sidor av den föreslagna lagstiftningen, och jag kan i allt väsentligt instämma med dem. Jag vill bara tillägga att beträffande frågan om en översyn av de olika lagarnas regler om telefonavlyssning samt tillämpning av de lagar härom som vi i olika sammanhang har antagit, så ansluter jag mig till utskottsmajoritetens förslag om en sådan översyn. Jag beklagar att inte också moderaterna och centerpartisterna i utskottet har gjort det, eftersom jag tror att det framför allt från psykologisk synpunkt kan vara av värde att få en sådan översyn av hur reglerna i olika lagar har tillämpats. Då får man bedöma om vi behöver göra ändringar. Är reglerna godtagbara? Eller skall vi vid en samlad bedömning göra några justeringar? Till sist vill jag säga att jag inte är övertygad om att flertalet utlänningar i vårt land är motståndare till den föreslagna lagstiftningen.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

Herr talman! Fröken Mattson gav oss det erkännandet att vi har förklarat oss vara emot terrorism, men hon bestred att effektiva åtgärder mot terrorism kan företagas inom ramen för gällande lagstiftning. Fröken Mattson tyckte också att vår reservation indirekt erkänner att så är fallet. Men det är en slutsats utan täckning. Min partikamrats långa uppräkning av gällande lagar visade ju vilken arsenal som redan finns och kan användas.

Detta är ovedersägliga fakta, och jag tycker att denna debatt bekräftar att så är. Den officiella beteckningen på lagförslaget är ”Förslag till lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund”. I den allmänna debatten har lagförslaget kallats terroristlagen. Vänsterpartiet kommunisterna säger nej till förslaget. Vi gör det självfallet inte därför att vi känner någon omsorg om eller sympati för terrordåd eller för människor av det slag som exempelvis mördade den jugoslaviske ambassadören, eller för dem som kapade flygplanet på Bulltofta. Vi har ingenting till övers för de fascistiska ligor som här i Sverige hotar sina landsmän och som i andra fall har misshandlat folk eller rent av har gått fram med mord. Som herr Svensson i Malmö anförde har vi tidigare tvärtom kritiserat regeringen för att den inte använder sig av polismakten och av de lagar och förordningar som redan finns för att ta itu med de kretsar som i vårt land verkligen har visat vad de går för. Som kommunister tar vi självklart avstånd från den individuella terrorn. Den utgör inget acceptabelt kampmedel, inte ens när den uppger sig tjäna en god sak. Det är tvärtom så att reaktionen använder sådana handlingar som motivering för att ingripa mot krafter som verkar för socialismen eller för sina länders frigörelse från kolonialism och förtryck. Också i vårt land hör vi nu ropen på lag och ordning. Vi finner att de blivit alltmer högljudda, att de reaktionära krafternas tryck har ökat och tyvärr också att regeringen undan för undan, steg för steg, låter sig drivas i reaktionär riktning. Moderata samlingspartiet är i vårt land inget stort parti. Det är inte ens det största borgerliga partiet, men man måste i dagens läge konstatera att detta parti — det minsta borgerliga partiet — på ett oroväckande sätt har fått framgång för sina speciella värderingar. Detta parti har år efter år gjort framstötar om parlamentarisk utredning för en översyn av kriminalpolitiken för dess speciella syften. Denna utredning tillsattes och den har arbetat i feberaktig brådska för att snabbt få fram ett resultat. Det har den också fått och vi har sett vad det innehåller. År efter år har samma parti under rop på ”lag och ordning” krävt flera och flera poliser som är deras käraste recept mot asocialitet och kriminalitet. Går då regeringen till motattack och säger att det framför allt gäller att förebygga brott, att finna socialt godtagbara och progressiva lösningar som hjälper människor i tid? Nej, icke så! I stället finner vi hur regeringspartiet mer och mer går reaktionen till mötes och förenar sig med de moderata i förslag som innebär att staten under tre år skall satsa 100 miljoner extra för att — som man säger — få ned brottsstatistiken. Fördelningen av dessa pengar ser ut så här — detta är det allvarliga: 91,3 miljoner kronor skall användas för att förstärka polisen med 1 600 tjänster. Av de 100 miljonerna anslås 8,3 miljoner till sociala förebyggande åtgärder. Denna fördelning säger allt. Kan man undra över att den mörkblåaste delen av borgerligheten gnuggar sina händer av förtjusning. Den är helgarderad åtminstone på det här planet. Det behövs ingen borgerlig regering. Det blir reaktionära lösningar i alla fall. Vi får tillfälle att återkomma till brottskommissionens rapport när den föreligger i form av en proposition. Men jag har nämnt dess förslag därför Nr 64 att det är ett symtomatiskt tecken på hur regeringen nu hukar sig inför Fredagen den de skallande reaktionära stridsropen om ”lag och ordning”, hur man 6 april 1973 undan för undan sväljer reaktionära värderingar i stället för att satsa på —— — — progressiva lösningar när det gäller brottsoch kriminalpolitiken. Det är Åtgärder mot vissa batongpolitiken som firar triumfer! våldsdåd med inter Den nu föreslagna s.k. terroristlagen är ytterligare ett av de Mationell bakgrund reaktionära russinen i regeringens kaka. Bagare har varit statsrådet Lidbom, men recept och rådgivning kommer från höger. Det är bara att konstatera att de har följts, här som när det gäller brottskommissionens rapport. Nu serveras i denna kammare en bit av kakan och det är bara att konstatera att den luktar. Den luktar illa. Den luktar reaktion! Och det är inte bara vi kommunister som har uppfattat den doften. Den har fått många att reagera, däribland åtskilliga socialdemokrater, som i det fallet har samma synpunkter som vi. Det har kommit till uttryck på många sätt. I ett brev till statsrådet Lidbom uttrycker 13 socialdemokratiska partiorganisationer sin oro över förslagets innehåll och kräver att det skall dras tillbaka. De har, liksom vi, funnit att lagförslaget på ett farligt sätt stärker statsmaktens och polisens befogenheter gentemot oliktänkande. I brevet från de socialdemokratiska organisationerna citerar man statsminister Olof Palme, som lär ha sagt att man ”genom terroristlagens införande inte får offra värden som är omistliga i ett demokratiskt rättssamhälle”. Brevskrivarna finner att det är just detta som sker; lagförslaget offrar de av Palme som omistliga betraktade värdena. Svenska Amnesty, som också innehåller en rad framträdande socialdemokrater, har funnit det nödvändigt att ta avstånd. I ett brev till statsministern skriver man bl.a. följande: ”Svenska Amnesty finner att det strider mot grundläggande rättsprinciper att omfattande tvångsåtgärder liksom utvidgade avvisningsmöjligheter ställs till bl.a. polisens förfogande utan att det föreligger misstanke om brott.

Men regeringen lyssnar inte till varningarna från vänster, inte ens när de kommer från den egna vänsterflygeln. Man bortser också från alla invändningarna från jurister av skilda kategorier. Nej, lyssnarapparaten är inställd på en helt annan våglängd. Kommissionen tillsattes och påbörjade sitt arbete med lagförslaget strax efter flygkapningsdramat från Bulltofta, som vi väl alla följde med spänning och oro.

Vi menar också att regeringen med tillräcklig kraft och med utnyttjande av lagar som redan finns måhända hade kunnat 31 förhindra både det tragiska mordet på Jugoslaviens ambassadör och flygplanskapningen. Det finns redan tidigare regler om förberedelse till brott. Man kan tillgripa straffprocessuella tvångsmedel, husrannsakan, kroppsvisitation, telefonavlyssning m.m. Människorov är straffbart redan på förberedelsestadiet, och polisen har möjligheter att ingripa. Man har skaffat sig ökade möjligheter till kontroll och registrering av utländska extremistorganisationer genom ändringar i personkontrollkungörelsen. En straffskärpning har skett när det gäller olaga vapeninnehav. Men trots detta lägger regeringen nu fram ett lagförslag, som innehåller högst allvarliga nyheter. Framför allt vill man helt lämna bevisskyldigheten och den individuella prövningen. Det är tydligen på det området som man inte har känt sig nöjd med nuvarande befogenheter. Det har väl i varje fall tidigare krävts ett minimum av bevisning innan man kunde ta itu med folk. Nu skall det räcka med antaganden. Nu skall tvångsåtgärder kunna tillgripas redan om man kan förmoda att utlänningen i fråga har samband med organisation som klassats som terroristisk. Det behöver inte ens bevisas att han är medlem. Det räcker med att han kan ”antas verka” för den svartlistade organisationen. På samma lösa antaganden skall utlänningen i fråga kunna utsättas för telefonavlyssning, husundersökning, visitationer osv. Utlänningar som vill in i landet skall kunna stoppas vid Sveriges gränser om han eller hon tillhör någon av de organisationer som uppsatts på regeringens svarta lista och varom vi ingenting vet. Han är då, som det heter, ”presumtiv terrorist”. Om utlänningen i fråga har begått brott eller personligen har för avsikt att använda våld har således ingen betydelse. Här krävs ingen bevisning. Enligt gängse straffrättsliga principer fordras det att man som person skall misstänkas för brott, om ingripanden skall kunna ske. I lagförslagets paragrafer ställs inga sådana krav. Man rör sig med luddiga och kautschukartade formuleringar, som ger oanade möjligheter för dem som skall tillämpa lagen. Det register som nu skall upprättas över svartlistade organisationer och personer som verkar för dessa är de instrument som skall användas. Regeringen och rikspolisstyrelsen skall upprätta förteckningen över vilka organisationer det gäller. Utifrån den listan upprättar SÄPO sin registrering över personer som kan vara aktuella och som skall utvisas eller avvisas. Registret upprättas dels genom upplysningar via SÄPO:s egen verksamhet men också genom upplysningar som man kan skaffa i samarbete med andra länders polismyndigheter. Jag tycker att det sista är det inte minst oroväckande. Det finns nämligen en dålig tradition på det området. Vi vet alla att SÄPO samarbetade med Himmlers hemliga polis under en mörk period i vårt land. På det sättet utbyttes informationer, och namn samlades till register över antifascister och vänsterfolk. Vi har inte samma situation i dag — det bör också understrykas. Det är visst och sant, men det polisiära samarbete som man här förutsätter inger trots allt oro. Det bäddar för subjektiva bedömningar om människor som kan bedömas som misshagliga ur en viss regims synpunkt. Man kan exempelvis tänka sig vilken typ av information SÄPO skulle kunna få, exempelvis om de arabiska organisationerna, genom information från exempelvis israeliska polismyndigheter. Då blir det säkert terrorister för hela slanten! Det finns också andra exempel på regimer som uppenbarligen mer än gärna skulle stå till tjänst med information om människor som de vill sätta stämpeln ”terrorist” på. Det har i den här debatten som särskilt betryggande talats om lagens kortsiktiga karaktär — den gäller ju bara ett år i taget. Men vi vet också alla att temporära lagar har haft en obehaglig förmåga att bli tämligen långlivade. Vi har lagar som från början uppgetts skulle komma att gälla ett år eller så men som undan för undan har förlängts. I debatten har man också tryckt på den parlamentariska kontrollen, den betryggande parlamentariska kontrollen. Men den kontrollen utgör enligt min mening inget skyddsparaply. Under skyddet av s.k. parlamentarisk kontroll har SÄPO verkat i all sin enögdhet. Under skyddet av parlamentarisk kontroll har skett en rad övergrepp och kränkningar av den personliga integriteten. I hägnet av en s.k. parlamentarisk kontroll skedde trakasserierna under kriget, då radikala människor spärrades in i lägren, då rättsövergreppen var legio — inte mot alla, men mot radikalt tänkande människor. Nej, den parlamentariska kontrollen utgör ingen garanti, framför allt inte när denna parlamentariska kontroll skall utövas av samma fyra partier som tidigare såg mellan fingrarna med rättsövergrepp av olika slag och som inte ens på senare tid har kunnat förhindra mycket uppmärksammade övertramp mot radikala krafter. Det har under debattens gång sagts av de flesta borgerliga och också av de socialdemokratiska talarna att det i stor utsträckning här handlar om att man skall lita på regeringen. Det är alltså den som skall garantera att inget farligt sker. Jag har redan låtit förstå att denna fromma tro och förtröstan inte är tillräcklig för oss och förmodligen inte heller för alla andra som av juridiska och moraliska skäl säger nej till lagförslaget.

Med de luddiga och tänjbara formuleringar som lagen innehåller kan den bli ett fruktansvärt vapen i händerna på en regering där moderaterna tar hand om rodret även i de polisiära sammanhangen. Inför det perspektivet tycker jag att de inom regeringspartiet som tidigare inte har ”tänkt till” i de här sammanhangen har all anledning att ta sig en ny funderare och använda sig av den möjlighet som fortfarande finns att förhindra förslagets antagande. Vi skall vara klara över att det gäller inte bara juridiska spetsfundigheter i ett lagförslag, det gäller sannerligen inte bara ”presumtiva terrorister”, det gäller inte bara utlänningar — det gäller i minst lika hög grad oss svenskar. Mot den bakgrunden anser jag att det bara finns en sak att göra — att förvisa lagförslaget till den destruktionsmaskin där det hör hemma. Människor skall skyddas mot kriminella gangsterdåd, men det kan ske på annat sätt än genom antagandet av en lag som inte skapar ökad säkerhet utan som tvärtom ökar oron och osäkerheten bland såväl svenskar som utlänningar.

Herr talman! Det lagförslag som vi diskuterar i dag har varit föremål för en intensiv debatt under de månader som gått sedan det lades fram. Tonläget i den debatten har ofta varit högt uppskruvat och kritiken har delvis varit skarp. Kritikerna har emellertid gjort det lätt för sig. De har i regel utgått från att det är närmast självklart att vi inte kan eller inte behöver skydda oss mot internationella våldsdåd genom en restriktivare utlänningslagstiftning eller genom en skärpt utlänningskontroll. Man betonar ibland, som nyss herr Lövenborg och tidigare herr Jörn Svensson, att visst måste vi skydda oss mot internationella terrordåd, men man skyndar sig att tillägga att för det behövs inga ändringar i utlänningslagstiftningen och utlänningskontrollen. På den punkten är det tyvärr bara alltför uppenbart att kritikerna blundar för verkligheten. Flygplanskapningar, avsändande av brevbomber till intet ont anande adressater, kidnappingar och politiska mord är metoder som har kommit att praktiseras av politiska extremister och fanatiker i ökad omfattning även i vår del av världen. Vi har redan vid flera tillfällen i vårt eget land fått uppleva politiska våldsdåd som har slutat i blodig tragedi eller som har utsatt oskyldiga människor för uppenbar livsfara. I en sådan situation kan regering och riksdag inte undandra sig sitt ansvar. Det är sant att det är svårt — t.o.m. mycket svårt — att åstadkomma ett verksamt skydd mot internationell terrorism, men samhället har en oeftergivlig skyldighet att göra vad som kan göras för att bereda människorna i vårt land trygghet mot våld. Det är också en internationell förpliktelse för oss att efter förmåga försöka förhindra att Sverige blir en tillflykt eller ett aktionsområde för internationella våldsverkare. Jag tror jag vågar säga att vi alla här i denna kammare är djupt medvetna om det dilemma som terrorismen ställer oss inför när det gäller att välja medel i kampen mot våldet. Det finns demokratiska värden och rättssäkerhetsprinciper som under alla förhållanden måste respekteras. Men det är ju också därför som vi i detta sammanhang inte har kunnat överväga annat än en lagstiftning som har en mycket begränsad räckvidd. Det är därför som vi har ansett att vi måste förse en skärpt lagstiftning mot utlänningar som tillhör eller misstänks tillhöra internationella terroristorganisationer med alla upptänkliga kontrollmekanismer och alla tänkbara garantier mot missbruk. Men jag skall inte uppta tiden här med att gå igenom lagstiftningens konstruktion och de olika kontrollmekanismerna och värdet av dem. Den delen av debatten har redan andra talare klarat av före mig. Jag nöjer mig så till vida med att uttala min tillfredsställelse med den grundliga prövning som har ägt rum i utskottet. Slutsatserna i det så gott som enhälliga utskottsbetänkandet är desamma som i propositionen. Men genom sina utförliga och klargörande motiveringar har utskottet på flera punkter givit ytterligare stöd åt de lösningar som har valts. I stället för att fördjupa mig i frågorna om konstruktionen och om lagens tekniska och praktiska innebörd skall jag begagna tillfället att anställa några betraktelser över vad det här lagförslaget betyder, sett i relation till vår utlänningspolitik i dess helhet. I den kritik som har förekommit mot förslaget har det sagts att det innebär en diskriminering av utlänningar. Låt oss ta upp den tanken och undersöka vad den utgår ifrån och hur långt den bär. Då finner vi rätt snart att tanken på en diskriminering i det här sammanhanget måste utgå ifrån föreställningen att vem som helst från vilket land som helst har eller bör ha en, om också inte ovillkorlig så dock, som herr Jörn Svensson uttryckte det, en rätt att komma in och slå sig ned i Sverige. Det är i så fall en grundlig missuppfattning av de principer som vår utlänningslagstiftning bygger på. Som utskottet har påpekat i sitt betänkande, är utlänningslagens utgångspunkt i själva verket den rakt motsatta, dvs. att det i varje särskilt fall skall finnas ett utrymme för en individuell lämplighetsprövning. Det är vi själva som avgör vilka som skall få komma in i vårt land. Invandringen till vårt land är inte fri för andra än nordiska medborgare. Det fordras tillstånd, och tillståndsgivningen handhas av arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsmarknadens parter. Vi har tagit emot flyktingar i ett stort antal här i landet. Men de flesta flyktingarna har kommit hit efter uttagning i organiserade former i flyktingläger. Även de flyktingar som kommer hit individuellt och på eget initiativ har blivit föremål för diskretionär prövning om de skulle få komma eller inte få komma och stanna. Mot denna bakgrund har jag svårt att se att det skulle ligga något principiellt nytt och betänkligt i det förslag som vi här har framför oss och som syftar till att utestänga utlänningar som myndigheterna på goda grunder misstänker tillhör internationella terroristorganisationer. Med begreppet terroristorganisationer menar jag då sådana organisationer och grupper som genom sin tidigare verksamhet har visat att de systematiskt begår politiska våldshandlingar på främmande territorium och som därför kan väntas göra det också i Sverige. Det är alltså här fråga om bara denna typ av kvalificerat farliga organisationer och grupper. För politiska flyktingar brukar vi traditionellt i vårt land tillämpa en utomordentligt vidsträckt asylrätt. I denna asylrätt föreslås här inga som helst begränsningar. Vi har varit mycket angelägna om att slå vakt om de svenska traditionerna på detta område. Även den utlänning som vi till äventyrs vet att han är en farlig terrorist skall ha, även när denna lag trätt i kraft, samma rätt som tidigare att komma in i Sverige och stanna här under förutsättning att han är politisk flykting och att han behöver skydd mot förföljelse. En annan sak är att han då kan få finna sig i vissa inskränkningar i sin rörelsefrihet och vissa övervakningsåtgärder, men det är knappast mer än rimligt om det gäller en person som vi vet är en terrorist. Somliga har oroat sig för att den lag vi nu diskuterar skulle innebära begränsningar i invandrarnas möjligheter att i gemen ägna sig åt politisk verksamhet. Låt mig då säga att vi har invandrare i vårt land som har kommit från alla världens hörn. De är ofta lidelsefullt intresserade av de politiska förhållandena i sina hemländer. De har sina föreningar. De demonstrerar ibland. De bedriver allsköns politisk verksamhet. Ingen människa förmenar dem detta. Som jag kunde försäkra riksdagen här i ett svar på en enkel fråga för ett par veckor sedan till fru Nancy Eriksson är det fullkomligt uteslutet att denna lag, om den nu antas, skulle kunna tillämpas på t.ex. grekiska motståndsorganisationer som arbetar för att återställa demokratin i Grekland. Det är en helt orimlig tanke. Självfallet skall de fortsätta att arbeta för detta mål.

Dessa människor får alltså finna sig i vissa inskränkningar att ägna sig åt sin speciella politiska verksamhet som de är intresserade av. Jag har sagt det förut och jag kan gärna upprepa det, att det för närvarande inte finns några andra organisationer och grupper som är aktuella att klassificera som internationella terroristorganisationer — som alltså skulle föras in under den föreslagna lagen — än de som går under beteckningarna Ustasja och Svarta september. Det har under debatten frågats om detta är en garanti som man kan extrapolera för framtiden i den meningen att regeringen kan åtaga sig att alltid på detta öppna sätt redovisa vilka organisationer som lagen skall tillämpas på. Jag har inte känt behov av att ställa ut några formella löften men ser det allmänt så att det bör vara ett intresse för alla parter och normalt också förenligt med intresset av att lagen skall vara effektiv att regeringen visar en maximal öppenhet. Jag har svårt att på rak arm tänka mig en situation då man skulle behöva hemlighålla detta, om det nu skulle dyka upp någon ytterligare organisation som är lika kvalificerat farlig som Ustasja eller Svarta september. En annan sak är att det finns en suddighet i detta som är mycket svår att komma ifrån. Fru Kristensson frågade tidigare om relationerna mellan Svarta september och al Fatah, och andra har ibland i debatten fört på tal vad Ustasja egentligen omfattar. Detta är en grundläggande svårighet som vi får försöka klara ut efter förmåga. Det är i och för sig rätt naturligt att grupper av den här typen är så lösliga och svårgripbara att vi inte kan finna några absolut fasta gränser. Men det är dock en tillräckligt tydlig indikation om jag säger att det är Ustasja-grupperna och Svarta september och inga andra som i dag är aktuella att omfattas av denna lag. Låt mig i detta sammanhang bara tillägga en sak. Det kan ju inte råda någon som helst tvekan om Sveriges hållning när dei gäller fascistiska diktaturer eller kolonialt förtryck. Men vilken vår inställning än är till regimer och befrielserörelser i olika delar av världen kan det aldrig bli tal om att vi skulle avstå från att skydda oss mot grupper som kan befaras organisera flygplanskapningar, mord, sabotage och andra våldsdåd i vårt land. När upprepade politiska våldshandlingar blint drabbar oskyldiga människor i utanför stående länder, då måste vi reagera — då måste vi börja fundera över hur vi skall värja människorna i vårt eget land mot sådant. Det har ingenting att göra med sympatier för den ena eller den andra rörelsens politiska syften. Vi har under senare år stiftat bekantskap med vad internationell terrorism vill säga. Det är väl i och för sig inte så konstigt att det är ett resultat av den tilltagande invandringen. Med invandringen har vi delvis importerat problem som har att göra med politisk fanatism och hänsynslös våldsmentalitet som ibland slår ut i terroristdåd. Konflikter som råder mellan folkgrupper i de länder från vilka invandrarna kommer har ibland tagit sig uttryck i våldshandlingar här. Det är inte underligt att många svenskar känner sig oroade över de grymma och hårda metoder som extremistgrupperna bland invandrarna i några fall har praktiserat. Vi får se upp här, därför att någonstans i varje nation ligger främlingshatet på lur. Vi har på senare tid upplevt hur ett sådant främlingshat har blossat upp i länder med stora invandrarminoriteter. Skulle vårt land bli skådeplatsen för våldsdåd i stor skala mellan eller inom olika invandrargrupper, då är risken stor för att främlingshatet en dag kan bryta ut även hos oss. Det gäller naturligtvis i särskilt hög grad om svenska medborgare skulle drabbas av sådana våldsdåd. Detta har att göra med den mänskliga naturen. Fruktan är alltid en gynnsam grogrund för hatet. Den slutsats vi skall dra av detta är, att för att förebygga risker för att ett främlingshat blossar upp så är det angeläget att vi med kraft och beslutsamhet tar itu med den internationella terrorismen inom vårt eget land. Jag skulle också kunna uttrycka det så att detta att vi bekämpar alla utslag av internationell terrorism här i landet också kan ses som ett uttryck för vår solidaritet med invandrarna. Invandrarna har inte bara anspråk på att få arbete och bostad, de har också anspråk på att få känna samma trygghet som svenska medborgare i det svenska rättssamhället.

När jag gör den beskrivningen tänker jag som alla förstår på våra jugoslaviska invandrare och Ustasja-rörelsen, där det förekommit uppgörelser som just haft den ruggiga karaktären av gammal blodshämnd. Det är självklart att en rättsstat inte kan tolerera sådana metoder som Ustasja tillämpar i sin verksamhet. Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att de flesta invandrare som vet vad det här gäller också anser att denna lagstiftning är ägnad att ge dem en ökad trygghet. Men jag är medveten om att det har brustit i informationen och att det i dag tyvärr bland invandrarna finns ganska betydande grupper som inte upplever den föreslagna lagen som en ökad trygghet utan tvärtom som en källa till oro. Det är i så fall sannerligen ingen tillfällighet, och det beror inte bara på vår uselhet när det gäller att informera. Det har också något att göra med att vissa av denna lags mest aggressiva kritiker och motståndare avsiktligt har skrämt upp invandrarna för att kunna utnyttja deras oro som argument i en politisk debatt. Man har spelat med invandrarna som insats. Dessa agitatorer har inte dragit sig för de mest osannfärdiga skildringar av den lagstiftning det är fråga om. De har hämningslöst frammanat bilden av polisstaten på marsch. Jordmånen för skrämselpropaganda har varit tacksam, eftersom många invandrare saknar djupare kunskaper om det svenska samhället, medan de däremot kanske i en hel del fall har en personlig och högst påtaglig erfarenhet av livet i en polisstat. Denna speciella situation har alltså dessa agitatorer utnyttjat med en utomordentlig cynism. I dag finns det inte anledning att dra någon annan slutsats i det här stycket än att det är så mycket mer angeläget att vi nu går ut med en saklig, vederhäftig och fyllig information. Under den tid som debatten har varat har vi från regeringens sida utnyttjat de möjligheter som stått till buds för att nå ut med saklig information, och vi skall fortsätta med det. Bl. a. skall vi med hjälp av invandrarverket och fackföreningsrörelsen gå ut med information på olika språk, en information som vi hoppas skall nå alla invandrare. Om denna lag i dag antas av riksdagen kommer upplysning om lagstiftningen att lämnas på sammanlagt tolv språk i Invandrartidningen och i månadsbulletinen Information. Praktiskt taget alla invandrarhushåll kan nås på det sättet. Särtryck kan vi skicka till invandrarbyråer, arbetsförmedlingar, polisstationer, gränsstationer, invandrarorganisationer osv. för att delas ut till nya invandrare. Samtidigt kommer vi att lämna precis samma information till den svenska allmänheten. LO, SAF och Arbetsledareförbundet har redan anmält sitt intresse att medverka i distributionen av denna information. Jag är för min del övertygad om att det skall visa sig möjligt att snabbt stilla den oro som vissa invandrargrupper i dag känner inför den nya lagstiftningen. I sak är det inget tvivel om att invandrarna behöver det skydd som denna lag kan erbjuda i minst lika hög grad som våra egna medborgare.
Herr talman! Det är ett kännetecken för alla reaktionärer att så fort en kritik uppstår nerifrån mot deras åtgärder så skyller de den på politiska agitatorer som är ute i egna syften och på okunnighet hos dem som representerar den kritiska rörelsen. I anledning av detta vill jag klart fastslå, att den primära kritiken och den tidigaste kritiska rörelsen mot denna lag kom och initierades från invandrarorganisationer. Jag deltog över huvud taget själv inte i något offentligt framträdande förrän denna våg av kritik redan hade uppstått. Det är inte av okunnighet, som statsrådet Lidbom ville göra gällande, som dessa grupper har framfört kritik. Tvärtom, de kritiserar därför att de äger en eminent kunskap och bister erfarenhet av de attityder som råder på många håll, inom polismakt och andra myndigheter, speciellt mot progressiva och vänsterinriktade invandrare. Jag vill sedan fråga statsrådet Lidbom ett par saker. Han säger att denna lag är nödvändig för att komma åt Ustasja. Men då besvarar han inte frågan: Hur nås de Ustasja-medlemmar av lagen som redan blivit svenska medborgare och som sorgfälligt utplockades för invandring ur vissa europeiska flyktingläger under 1950-talet och senare? För att finna argument för denna lag hänvisar statsrådet Lidbom till de flygkapningar, ambassadörsmord och annat som vi alla väl känner till. Men för att dessa händelser skall gälla som argument för denna lag fordras det att han med rimlig säkerhet kan påvisa att dessa brott inte skulle ha kunnat förhindras med gällande regler, utan att det måste skapas särskilda undantagsregler. Men är det verkligen så? Några månader före flygkapningen i Sverige och ett par veckor före ambassadörsmordet varnades regeringen här i kammaren av representanter från vårt parti för de uttalade planer som hade kommit till vår kännedom om att aktioner av detta slag förbereddes. Trots detta vidtogs på flera månader inte några åtgärder för att skydda den inrikes flygfarten. Så inträffade en flygkapning just på ett flygplan för inrikes trafik. Hade de åtgärder av det slag som senare har vidtagits och också kommit till användning vidtagits redan då skulle naturligtvis aldrig dessa flygkapare medförande vapen ha kunnat ta plats i det flygplan som de sedan kapade. Det är ett exempel på hur man med effektivitet, snabb uppfattningsförmåga och snabb tillämpning av de regler som redan finns faktiskt kan göra något. Därför att man har underlåtit att göra det skall man sedan inte komma och använda denna underlåtenhet som ett argument för att införa en lag med så vittgående verkningar att den i dagens läge icke ens av dess tillskyndare kan rätt överblickas.

Herr talman! Statsrådet Lidbom sade i sitt anförande att lagförslaget inte innehåller något principiellt nytt. Det är ett gåtfullt påstående. Man lämnar den individuella prövningen, man kräver ingen bevisning, det räcker med antaganden. Är inte detta någonting principiellt nytt? Herr Lidbom har inget behov av att utställa några löften när det gäller organisationer, säger han också. I dag gäller det Ustasja och Svarta september, men det är i dag. Ingen vet vad som händer i morgon. Lagen är inte så harmlös som statsrådet Lidbom försöker göra gällande. Vi är heller inte ute för att sprida oro bland utlänningar i vårt land. Det är en dålig tag-fast-tjuven-taktik när herr Lidbom försöker skylla oron bland invandrarna på oss. Det är regeringen som har skapat oron, det är regeringen som står för cynism. Invandrarna har haft tillfälle att pröva lagförslaget, och de har prövat det rätt. Lagen är inte så harmlös som man försöker göra gällande. Oron har skapats genom framläggande av lagförslaget. Det är klart att om man nu har en obegränsad tilltro till regeringen, har man naturligtvis ingenting emot att utfärda lagar och ge fullmakt in blanko. Då förlitar man sig på regeringens, på rikspolisstyrelsens och på SÄPO:s bedömning, att den bedömningen är identisk med folkets bedömning och att det inte kan föreligga någon risk för övergrepp. Men den tilltron har inte de som känner oro, den tilltron har inte kritikerna av lagförslaget. Framför allt har man ingen tilltro till dem som vill omplantera samma tilltro till en kommande regering, varom vi ingenting annat vet än att den eventuellt kan bli borgerlig. Jag har ingen anledning att lita på att de luddiga formuleringarna i lagtexten inte skall användas felaktigt av den sittande regeringen. Och än värre skulle det kunna bli med en borgerlig regering, där det polisiära styrs av de moderata. Det sker för övrigt redan i alltför hög grad.

För min del ser jag inte så på dessa organisationer. Jag skulle betrakta det som en utomordentlig förolämpning mot dem. Det är totalt uteslutet att dessa befrielserörelser skulle komma in i vår tankekrets här. Sedan kanske jag skall säga ett par ord till herr Jörn Svensson, eftersom han tog upp det gamla demagogiska argumentet om att lagen är riktad enbart mot utlänningar. Han frågade: Hur är det med de Ustasja-medlemmar som redan har blivit svenska medborgare? Den här lagen liksom annan lagstiftning lider av en viss ofullkomlighet. När vi stiftar en utlänningslag, handlar den om utlänningar och ingenting annat. Det är klart — vi kan inte utvisa Ustasja-medlemmar som har blivit svenska medborgare, men vi kan över huvud taget inte landsförvisa svenska medborgare alldeles oavsett vad det skulle vara för slags figurer eller vad man kan befara från deras sida. Herr Jörn Svensson tror att gällande lagstiftning skulle ha räckt för att bekämpa terrorismen, och han berömmer sig av att han varnat regeringen för mordet på den jugoslaviske ambassadören Rolovic häromåret. Han berömmer sig av att han varnat för risken för flygkapningen på Bulltofta. Det är möjligt att herr Jörn Svensson har varnat, men det är inte det intressanta. Utan det intressanta är att sådana varningar och tips kan man få från det ena och från det andra hållet, även från herr Jörn Svensson om så är. Men den lag vi hittills har haft ger icke effektiva möjligheter att förebygga våldsdåd av typen flygkapningen på Bulltofta eller mordet på den jugoslaviske ambassadören. De tips man får pekar i regel inte konkret hän på någon namngiven misstänkt person. Alla de fina spaningshjälpmedel som herr Jörn Svensson räknade upp i sitt inledningsanförande är då helt inaktuella. Man vet att Ustasja planerar att ställa till med ett ambassadörsmord eller en flygplanskapning, man vet kanske t.o.m. att det är Ustasja-grupper i Göteborg, som är i rörelse, men man har ingen aning om vilka individer det är. Då står man sig ganska slätt. Den här lagen ger litet ökade möjligheter i en sådan situation, då man har allvarliga tips om risk för verkliga katastrofer men ännu inte har tillräckliga konkretiserade misstankar mot vissa individer. Då kan man när det gäller terrorister som egentligen är utvisade från landet men fått stanna av rent humanitära skäl åtminstone passa på att hålla dem under uppsikt och eventuellt den vägen i något fall få ett tips som är värdefullt för att förebygga en katastrof. Men jag har aldrig påstått att den här lagen är så oerhört effektiv. Jag påstår att den går så långt som är möjligt med bibehållen respekt för omistliga principer i vår demokrati och vårt rättssamhälle. Och jag påstår att även om den bara har marginell effekt så är vi skyldiga människorna i vårt land att genomföra den. Vi är skyldiga att göra vad vi kan för att öka människornas trygghet mot våld av det avskyvärda slag som vi talar om i dag.
Herr talman! Apropå de flygblad som har spritts av invandrarorganisationer är det väl inte så underligt att de talar om de ringa begränsningar, de obetydliga restriktioner som finns för polisens befogenheter, ifall de ser framför sig tillämpningen av en lag där begreppet grundad misstanke har ersatts med begreppen antagande och befarande, utan närmare definitioner. Det är heller inte så underligt om man får vissa tvivel på uppsåtet i regeringens förklaringar om vilka som det här lagförslaget skall tillämpas mot, när man i det ena avsnittet av propositionen och dess underlag säger si och i det andra säger så. Sedan är det heller icke så, herr Lidbom, annat än i mycket strikt formell bemärkelse, att det är regeringens tolkningar och riksdagens tolkningar som alltid gäller i praktiken. Vi vet alltför väl att det finns tendenser till bildande av stater i staten på detta område, att det finns myndigheter som tolkar saker och ting på ett annat sätt än vad både riksdagen och regeringen åtminstone officiellt gör. Det är icke så att exekutivmakten i ett land som Sverige — och det problemet gäller för många andra länder — har någon verklig makt över vissa delar av byråkratin och speciellt säkerhetsorganen. Frågan är om regeringen i Sverige någonsin har haft sådan makt.
Herr talman! Statsrådet Lidbom uppmanade mig att läsa propositionen. Jag tror jag kan säga att jag tillhör dem här i kammaren som ordentligt har gått igenom just det här propositionsförslaget därför att jag har varit intresserad av det. Och just den läsningen är det som har ingett mig oro, och jag vet att just den läsningen har ingett också invandrarna oro. Statsrådet polemiserar också mot mig när jag säger att det gäller kanske två organisationer i dag men att man inte vet vilka organisationer som i morgon kommer att klassas som terroristorganisationer. Det kan ju inte heller statsrådet Lidbom ge besked om. Och allt detta beror ju på om man verkligen anser sig kunna lita på regeringen. Jag är kritisk mot den nuvarande regeringen i de här frågorna. Jag litar framför allt inte på en borgerlig regering med fru Astrid Kristensson i spetsen. Statsrådet försöker göra den här lagen så harmlös som möjligt och gör gällande att den bara kan omfatta ett fåtal personer. Men man kommer ju inte ifrån besvärande fakta, och dit hör bl.a. detta att det inte krävs någon bevisning för att ifrågavarande utlänning verkligen skall anses vara presumtiv terrorist. Nog är väl detta något helt nytt. Det kan statsrådet inte förneka. Här i Sverige vet vi vilka som verkligen utgör ett hot. Det var Ustasja-banditer som mördade den jugoslaviske ambassadören. Det var Ustasja-folk som kapade flygplanet. Det är Ustasja-folk som har hotat landsmän till liv och lem. Ta itu med de typerna! Öka bevakningen vid ambassaderna! Skärp uppmärksamheten vid våra flygplatser! Låt SÄPO inrikta sin verksamhet mot de verkliga säkerhetsriskerna! Då når man resultat utan att stifta den undantagslag som nu är i faggorna.

Herr talman! Får jag börja med att anmärka på den ur demokratisk synpunkt något underliga metod som statsrådet Lidbom tillämpade när han gick in i debatten. Jag tycker att han skulle ha väntat till dess att någon representant för den opposition som kommer från annat håll än från kommunistpartiet hade kommit till tals. Nu har herr Lidbom t.o.m. gått ut ur kammaren när denna opposition kommer till tals. Det är icke ett riktigt bra uppträdande av ett ansvarigt statsråd. Låt mig sedan bara lämna några korta repliker till dem som varit uppe tidigare i debatten. Fröken Mattson tröstar sig med att det bara gäller ett prövoår. Ja, men man får inte, fröken Mattson, ens pröva sig fram för att se hur det går när man sätter grundläggande rättsprinciper ur spel. Det kan icke vara tillåtet i ett demokratiskt land. Fru Kristensson gör det lätt för sig genom att säga att de som har en annan mening än hon inte har läst på och inte kan frågan lika bra som hon och att de skulle underskatta de risker som finns i detta sammanhang. Det är en usel debattmetod att säga att de som inte tycker som man själv gör inte vet vad det handlar om. Jag tror att vi har läst in ärendet lika väl som fru Kristensson och kan ämnet lika bra, och vi är lika djupt oroade över de våldstendenser och de terrordåd som det handlar om. Det är också litet egendomligt att fru Kristensson, som mera gällt och högt än någon annan har ropat på lag och ordning, nu helt plötsligt går med på att sätta ur spel grundläggande rättsprinciper, som egentligen all lag och ordning vilar på. Det är djupt beklämmande. Det mesta är väl, herr talman, redan sagt i denna diskussion, men jag tror att det behövs en liberal stämma i protestkören. Jag tillhör en grupp av folkpartister som verkligen har oroats starkt av den proposition vi nu behandlar. Vi har väckt en motion, nr 1605, där vi har utvecklat våra farhågor. Kritiken kan i stort sett koncentreras i följande tre punkter: 2. Lagen riktar sig enbart mot utländska medborgare. 3. Lagen innebär att politiska flyktingar, som finns med på rikspolisstyrelsens förteckning, på lösa grunder kan utsättas för särskilda föreskrifter och villkor för vistelse i riket samt tvångsåtgärder. Den viktigaste av dessa punkter är naturligtvis den första. Vi har uttryckt det så att man inte kan skydda rättssamhället genom att förgripa sig på de principer som rättssamhället vilar på. Det är en mycket viktig mening, som täcker hela frågeställningen. En fundamental princip i en rättsstat måste vara, att några rättsliga åtgärder inte får vidtas mot någon människa — utlänning eller svensk — utan att någon misstanke av något slag kan riktas mot denna människa. Lagförslaget gör våld på denna grundläggande princip, och det är, som jag ser det, djupt beklagligt att Sveriges riksdag kommer att sanktionera detta avsteg från en västerländsk rättstradition, som fjärmat oss från de metoder diktaturstater av skilda schatteringar ansluter sig till. Det är troligt att fredagen den 6 april 1973 kommer att bli en dag att minnas i riksdagens historia — den dag då det slogs fast att helt oförvitliga och laglydiga människor kan utsättas för lagliga repressalier. Jag hoppas att det inte blir någon dag att fira — i så fall borde flaggan placeras på halv stång som åminnelse av den dag då den svenska riksdagen begravde principen om rätten att få leva i fred om man inget olagligt gjort. Det kunde i och för sig räcka med det anförda. Men jag skall säga ytterligare några ord. Utlänningar diskrimineras — svenskar som är medlemmar i våldsorganisationer utsätts inte för den diskriminering som kommer att vederfaras utländska medborgare. Även detta är naturligtvis ett brott mot goda och omistliga rättsprinciper, som ju bjuder att lika handling skall bedömas lika oavsett vem som begått den. Mot politiska flyktingar skall man, som vi hört tidigare under debatten, enligt lagförslaget kunna vidta djupt personligt ingripande åtgärder utan att någon misstanke om brott kan riktas mot vederbörande. Det är inte minst mot detta riksåklagaren riktat en svidande kritik, som träffar mitt i prick. Riksdagen borde ha anledning lyssna till vad landets högste ämbetsman när det gäller brottsbekämpning har att säga om ”stora avsteg från de principer som hittills präglat vår rättsordning”. Vi borde faktiskt lyssna till och ta lärdom av detta samt ta konsekvenserna av det genom att avvisa ett lagförslag som är främmande för vår rättsordning och för de rättstraditioner som rättssamhället vilar på. En seger för propositionen är djupare sett ett nederlag för rätten. Avskyn inför våldsdåd av olika slag är givetvis gemensam för oss alla. Vi kan bekämpa dem inom ramen för de lagregler vi redan har — och de kan kompletteras vid behov. Men vi kan inte bekämpa rättslöshet genom att ta ett steg i samma riktning. Ovärdig och orättfärdig behandling av människor kan aldrig rättfärdigas av att den sker inom lagens ram. Det är i stället en försvårande omständighet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 och, om den skulle vinna i voteringen, även till punkterna B och C i motionen 1605.

Herr talman! I den proposition som vi har att behandla heter det bl.a. att inte minst för Sverige, som i olika sammanhang hävdar den fredliga samlevnadens och humanitetens intressen, bör det framstå som en skyldighet att efter förmåga motverka att vårt land blir en tillflyktsort och ett aktionsområde för internationella terrorister. Både av hänsyn till andra stater och med tanke på våra egna intressen måste vi göra vad vi kan för att skydda människor mot våld och övergrepp. Låt mig, herr talman, först bidra med ett par personliga vittnesmål om vilket slag av internationellt tryck och internationella krav som vi har att räkna med i det här sammanhanget. I Europarådets församling har det upprepade gånger under de senaste åren förekommit debatter med anknytning till de problem vi här har att behandla. Stämningen i dessa debatter har under intryck av inträffade våldsdåd varit våldsamt uppskruvad. En del ledamöter har varit beredda att bryta igenom olika barriärer som successivt byggts upp under den västliga demokratins utveckling. Man har lekt med tanken på automatisk utlämning av flygkapare, oberoende av motiven för deras flykt och oberoende av vilken sorts regim de skulle utlämnas till. Man har varit beredd att diskriminera alla araber på ett sätt som skulle komma i konflikt med principerna i FN-konventionen om rasdiskriminering och vår egen lagstiftning på detta område. Man har demonstrerat sitt förakt för FN och visat entusiasm för långtgående sanktioner vid sidan av FN:s stadga. Blodtörsten gentemot olika slag av våldsmän har tagit sig drastiska uttryck. En parlamentariker, som nyligen har fått en framskjuten post i en västeuropeisk regering, menade i en debatt på fullt allvar att det rättvisa och effektiva straffet för flygkapare vore att de själva kastades ut från flygplan på hög höjd. Men det är inte bara i Västeuropa som man möter sådana stämningar. I slutet av januari hölls ett europeiskt parlamentarikermöte i Helsingfors. Dess uppgift var att förbereda olika praktiska förslag till ett alleuropeiskt samarbete. Som ordförande i ett utskott var jag oförsiktig nog att föreslå att en amerikan, en ryss och en jugoslav gemensamt skulle utarbeta vissa förslag berörande den europeiska säkerheten. Jag föreställde mig att det som de kunde komma överens om också skulle vara acceptabelt för andra. Till min överraskning enades de bl.a. om en text som krävde mycket långtgående åtgärder mot terrorism, däribland även automatisk utlämning av terrorister. Där satt jag som svensk ”gråsosse” och måste försvara den politiska asylrätten mot herr Jörn Svenssons utländska partivänner. Slutet blev att konferensen enades om att parlamenten och regeringarna borde överväga samordnade åtgärder för att bekämpa terrorism i Europa och främja ratifikationen av internationella konventioner på detta område. Det gick verkligen inte med mindre. För att ytterligare belysa den internationella bilden kan det ju med stöd av propositionen och kommissionens rapport konstateras, att samtliga västeuropeiska länder har en lagstiftning som ger regeringen mer av diskretionär prövningsrätt i ämnen av detta slag än vad den svenska lagstiftningen hittills har gett. I vad gäller de östliga staterna i Europa är naturligtvis möjligheterna till godtycke ofantligt mycket större. Från FN vet vi hur frågan om internationell terrorism har blivit ett debattämne, i mer än en mening laddat med dynamit. Motsättningarna mellan u-länder och i-länder har trätt öppet i dagen. Många u-länder fruktar att terroristärendet skall utnyttjas till nationella befrielserörelsers nackdel och som ett israeliskt propagandavapen i Mellersta Östern-konflikten. Länder med vilka Sverige på olika sätt är besläktat driver kravet på effektiva internationella åtgärder desto hårdare. Det här internationella trycket i kombination med våra egna intressen har ställt den svenska regeringen inför ett dilemma. Den lärdom man kan dra är å ena sidan att vi ställs inför ett ökat internationellt beroende och ett ökat internationellt ansvar när det gäller att bekämpa vissa våldsdåd. Men lika tydligt är å andra sidan, under dessa stämningar, hur viktigt det måste vara att hålla huvudet kallt och tänka sig väldigt noga för när man utformar nödiga åtgärder. Passivitet inför möjligheten att internationella terrorister i ökad utsträckning söker sig till vårt land är alltså inte möjlig. Uppgiften måste vara att under bevarande av grundläggande drag i vår rättsordning utforma åtgärder riktade mot ett starkt begränsat antal särskilt kvalificerade våldsmän, som skall avskräckas från att söka sig till vårt land och om de ändå kommer hit, kunna ställas under tillräckligt effektiv övervakning. Regeringens goda avsikter i detta stycke kan icke betvivlas. Statsrådet Lidbom har utsatts för lika kränkande som orättvisa beskyllningar för sin aktivitet i frågan. Mycket av kritiken förefaller byggd antingen på okunnighet eller på ond vilja. Jag är ledsen att säga att herr Jörn Svenssons inlägg och kanske ännu mera den kommunistiska motionen, som han bygger på, ger uttryck för något sådant. Där framställs saken systematiskt som om regeringen inte egentligen menade att träffa ett mycket begränsat antal personer utan ville utnyttja den här lagen för att skaffa sig något slags klubba mot stora flyktinggrupper, stora befrielserörelser osv. Jag tvingas konstatera att herr Svensson med sitt skarpsinne i enskildheter här företräder en förgiftad polemik. Herr talman, om det alltså inte finns anledning att kritisera regeringen för att den har framlagt förslag med det angivna syftet så betyder detta verkligen inte att förslagets utformning bör gå fri från kritik. En synpunkt, som inte förekommit i den offentliga debatten, är att frågan kunde ha förberetts under längre tid. Flygkapningar har förekommit sedan mer än ett årtionde. Det hade funnits skäl att överväga hur man skulle handskas med potentiella flygkapare redan innan Sverige drabbades av detta fenomen. Mord på diplomater har också begåtts i olika länder långt innan en sådan händelse inträffade i vårt land. Man kan förstå hämningarna mot att handla innan det blir alldeles nödvändigt att göra det. Men det är ofta klokt att försöka föregripa en tänkbar utveckling. Ingenting är så svårt som att skriva goda lagar. Ju mer man får tillfälle att vrida och vända på lagtexterna, desto bättre blir garantierna att lagen fyller sin egentliga funktion och ingenting därutöver. Det vore med andra ord önskvärt med en bättre lagstiftningsberedskap på ömtåliga områden av det slag som vi här sysslar med. Brådskan har satt sina spår både i kommissionens förslag och i propositionen. Till en början saknas klara definitioner av vilka fenomen man riktar sig mot. Vissa suddiga formuleringar, särskilt i de internationella avsnitten i kommissionens rapport, kan ha bidragit till missförstånden och misstolkningarna i den offentliga debatten. Det här är svåra saker. Jag är medveten om att jag själv tvingas använda ordet terrorist utan att ordets innebörd är riktigt klargjord. Terrorist kan var och en vara som i någon form tillgriper våld mot en förtryckarregim. För Hitlerregimen bestod motståndsrörelserna i de ockuperade länderna av idel terrorister. Sydafrikas terroristlag riktar sig mot en stor del av apartheidsystemets aktiva motståndare. Nyligen såg jag en fransk reportagefilm från den portugisiska kolonin Angola, där det konsekvent talades om terroristerna. Därmed avsågs befrielserörelsen MPLA som får humanitärt bistånd från Sverige. När å andra sidan upphetsade ungrare en höstdag 1956 lynchade polisens tortyrspecialister på öppen gata så var det bara den kommunistiska pressen som stämplade det som terroristdåd. Folke Bernadottes mördare var väl på sin tid en terrorist i svenska ögon, men möjligen en frihetshjälte för en del israeler. Omvänt är naturligtvis den palestinska gerillan i sin helhet terroristisk ur israelisk synpunkt. Ja, man måste beklaga språkets fattigdom som gör det så svårt att finna mer entydiga beteckningar. Vad vi i svensk lag behöver värja oss mot är särskilt kvalificerade våldsmän som är beredda att överflytta sin aktivitet till svenskt territorium. Och här anmäler sig genast frågan om man i lagen skall begränsa sig till våldsmän som har mer eller mindre uttalade politiska motiv. Det är kanske rimligt, särskilt när den politiska asylrätten blir aktuell. Men det förefaller som om lagen öppnar möjligheter till olika behandling av flygkapare, beroende på om de har politiska eller andra motiv. Skall för övrigt en man, som av politiska skäl har velat fly från sitt ursprungsland och därför kapat ett flygplan, behandlas och betraktas på samma sätt som personer som är beredda att kapa flygplan i politiskt utpressningssyfte? Ja, det kan vara värt att fundera över. Det förekommer ju flygkapningar som inte har det ringaste med politik att göra. Ett annat gränsproblem är att yrkesförbrytare kan lägga sig till med något slags primitiv politisk jargong utan att de fördenskull kan betecknas som en rent politisk grupp. Ännu större tvekan anmäler sig när lagförslaget gör medlemskap i eller stöd åt vissa organisationer och grupper till kriterium för olika slags ingripanden. Man kan förstå hur det har gått till: vissa grupper eller gruppbeteckningar har väckt särskild uppmärksamhet i samband med politiska våldsdåd. Statsrådet Lidbom har i olika sammanhang sagt att lagen för närvarande bara riktar sig mot Svarta september och Ustasja. Jag finner det där litet besynnerligt. Saken blir en aning betänklig när det på vissa håll sägs att Svarta september är en myt och när det konstateras att det inte finns någon organisation med beteckningen Ustasja. Ur den synpunkten kan också den förutsedda förteckningen över organisationer och grupper bli en smula dubiös, och diskussionen om huruvida denna förteckning skall vara offentlig eller ej är kanske inte alldeles meningsfull. I en motion som jag har undertecknat tillsammans med några andra socialdemokrater pekas också på ett annat problem. Vissa typer av våldsdåd kan notoriskt utövas av en grupp som är att betrakta som underavdelning av en större organisation, varvid det kan vara oklart om huvudorganisationens ledning godkänner eller rent av uppmuntrar gruppens aktiviteter utan att själv anse sig ha ansvar för dem eller ens i något avseende kontrollera dem. Skall då lagen riktas också mot huvudorganisationen? Frågan har blivit ännu mer aktuell sedan motionen skrevs, eftersom det nu på vissa håll hävdas att Svarta september — om Svarta september alls finns — inte låter sig avgränsas från det större al Fatah och att al Fatah som helhet måste betraktas som ansvarigt för diplomatmorden i Khartoum. Vi är naturligtvis inte skyldiga att ta emot företrädare för al Fatah här i landet. Men man kan ifrågasätta klokheten i att, åtminstone vid en strikt lagtolkning, hundraprocentigt hindra dess företrädare att genom besök få tillfälle att framföra sina meningar om Mellersta Östern-konflikten. Och hur skall vi exem pelvis göra med det irländska IRA, som alldeles uppenbart är en terroristorganisation med en lång rad vidriga våldsdåd bakom sig och som möjligtvis i dag kan sägas utöva internationell terrorism, enär dess aktiviteter tycks sträcka sig även utanför Nordirland? En kategori av personer som synes falla utanför lagen är sådana enskilda som tidigare har tillhört en viss grupp eller organisation men sedan har brutit med den, kanske för att den inte visat sig tillräckligt militant, och helt på egen hand beger sig till Sverige för att här planera och utföra våldsdåd med politisk syftning. Deras antecedentia kan i väl så hög grad motivera ingripanden som om de alltjämt tillhörde en grupp. I själva verket kan de vara särskilt farliga just därför att de är ensamma. Ytterligare en kategori, som inte har nämnts i motionen och som inte heller tycks beröras av lagen, är sådana agenter för främmande staters säkerhetstjänst som kan tänkas besöka Sverige för att genom våldshandlingar oskadliggöra eller terrorisera här levande flyktingar. Tyvärr vet vi att sådana aktiviteter har förekommit i vissa europeiska stater, och ingenting säger att det inte kan hända här. Om man vill att lagen skall följa principen att lika skall behandlas lika, så förefaller det väl så angeläget att skydda sig mot sådana våldsmän som mot dem som företräder olika flyktinggrupper. Problem kring den politiska asylrätten uppkommer ju inte i deras fall men däremot frågor om avvisning och utvisning. I motionen hänvisar vi vidare till att uttrycken våld, hot eller tvång inte närmare har preciserats i specialmotiveringen. I annat sammanhang talas om åtgärder som utgör hot mot allmän ordning eller säkerhet, vilket också verkar obestämt i överkant. Det är möjligt att juristerna här kan ge lugnande svar, även om vi inte har hört dem. De invändningar som lagtexten väcker gör det i varje fall motiverat att utnyttja tiden efter lagens antagande för att överväga möjligheterna till bättre avgränsningar och preciseringar, kanske också till en helt annan konstruktion. Inte minst finns det då anledning att än en gång fundera över om organisationskriteriet verkligen är meningsfullt. Med hänsyn till att ett avslag på lagförslaget kunde missförstås kommer jag inte att yrka på det. Och om det är svårt att skriva goda lagar, så är det naturligtvis inte mycket lättare att improvisera goda lagändringar. Därför är jag nödsakad att godta lagförslaget med de brister som jag anser vidlåder detsamma. Justitieutskottet har i sitt betänkande förklarat sig utgå från att Kungl. Maj:t i samband med en förlängning av lagens giltighetstid uppmärksammar i vad mån ändringar eller tillägg erfordras för att förebygga missbruk och garantera rättssäkerhet. Detta är i och för sig tacknämligt och tillgodoser delvis de socialdemokratiska motionärernas önskemål. Men jag ser en fara i att utskottets talesmän så ivrigt framhåller att lagen bara gäller ett år i taget. Det är en illusion att tro att vi om ett år kan kosta på oss att avskaffa denna lag. Förutsättningen skulle vara att alla slags terroristgrupper världen runt hade hunnit bli utstampade till dess. I annat fall kommer omvärlden inte att förstå hur vi kan avskaffa en lag mot terrorister, sedan vi väl har infört den. Och därför kan det som sagt visa sig angeläget att inte bara göra ändringar och tillägg utan eftersträva en ny och bättre konstruktion av lagen. På en annan punkt har utskottet tillmötesgått våra önskemål, nämligen när det gäller en översyn av all lagstiftning beträffande telefonavlyssningen. Det skall noteras — särskilt som ett liknande motionsyrkande häromåret inte alls väckte något intresse. Terroristlagen tycks alltså ha det goda med sig att man blivit mer bekymrad för rättssäkerhetsproblemen kring polisens telefonavlyssning. Märkligt nog har, som vi hört, en del borgerliga ledamöter funnit kravet onödigt. De företräder samma borgerliga partier som i andra sammanhang uppträder som om de vore den personliga integritetens varmaste försvarare, också i fall där socialdemokratiska motionärer har varit först på plan. Här hade de ett tillfälle att visa sitt engagemang i en ömtålig integritetsfråga, men då ville man alltså inte kosta på sig att godta ett socialdemokratiskt motionsförslag. Vad jag nu sagt gäller inte folkpartiet, det noterar jag tacksamt. Inom folkpartiet tycks man i stället ha infört en rationell arbetsfördelning, där herr Sjöholm, herr Wirmark och herr Romanus angriper statsrådet Lidbom för att han går alltför hårt fram i terroristfrågorna, medan herr Ahlmark har avdelats för att attackera herr Lidbom för att inte tillräckligt energiskt gripa sig an med terroristproblemen. Sedan är det en punkt där jag uppriktigt sagt inte förstår utskottsmajoriteten, och det gäller majoritetens uttalande att en kartläggning av telefonavlyssningen bör ske under beaktande av integritetsskyddskommitténs arbete. Jag undrar om inte utskottet där har blivit felinformerat. Polisens telefonavlyssning ingår inte i integritetsskyddskommitténs direktiv i annan mån än att där har framkastats att man skulle ha en analog lagstiftning när det gäller polisens användande av annan hemlig avlyssningsapparatur, en tanke som kommittén för sin del har avvisat. Kommitténs uppdrag när det gäller avlyssning rör sig på helt andra områden än vad det här är fråga om. Kommitténs förslag beträffande hemlig avlyssning är för länge sedan färdigt och framlagt, och det enda som återstår är att regeringen bestämmer sig för att lägga fram ett lagförslag på grundval av kommitténs arbetsresultat. Herr talman! Det är verkligen inte med någon glädje som jag avstår från att rösta nej till utskottets betänkande, men det kan vara någon liten tröst att utskottets talesmän inte heller har visat någon entusiasm vid sin plädering.

Herr talman! Vi har blivit beskyllda för att från kommunistiskt håll bedriva förgiftad polemik och misstänkliggöra regeringen. Men orsaken är ju att regeringen misstänkliggör sig själv genom de kautschukparagrafer som finns — som herr Björk i Göteborg på ett för övrigt mycket detaljerat, intelligent och klart sätt också kritiserade. Då må man väl säga att det inte är vi som misstänkliggör regeringen; herr Björk misstänkliggör regeringen i lika hög grad. Vem för en förgiftad polemik? Jag tycker å min sida att herr Björk skall sluta med den typ av polemik där han talar om Jörn Svenssons ryska och jugoslaviska partivänner, varigenom han i demagogiskt syfte gör en koppling med partier som arbetat under helt olika historiska förutsättningar. Det må vara — det är inte okänt för oss, och det har vi sagt i många sammanhang från de svenska kommunisternas sida — att dessa historiska omständigheter och den utveckling som ägt rum i exempelvis Sovjetunionen, under vissa perioder, har lett till rättsligt och politiskt djupt otillfredsställande förhållanden. Men vi noterar att utvecklingen i de länderna under de senaste decennierna har under samma partiers ledning tenderat till större öppenhet och rättssäkerhet. Det vore beklagligt om utvecklingen här i Sverige nu skulle börja gå i en rakt motsatt riktning. Det skulle i så fall bl.a. bero på att kritiker — såsom herr Björk, som i och för sig har rätt i mycket av sin kritik — inte har dragit de verkligt logiska slutsatser som man borde ha dragit av sin kritik. De har svikit det politiska ansvar som ligger däri att man bör avvisa denna lag. Det är nämligen den logiska slutsatsen om man har de kvalitativa och korrekta invändningar som herr Björk faktiskt har.
Herr talman! Det finns kanske skäl att illustrera den förgiftade polemik som vänsterpartiet kommunisterna för. På s. 9 i motionshäftet heter det att ”starka betänkligheter framförts rörande avsikterna med och den praktiska tillämpningen av de åtgärder som föreslås i proposition 37”. Redan här misstänkliggör man alltså regeringens avsikter med propositionen. Det heter vidare i motionen: ”En viktig fråga koncentrerar sig kring huruvida detta uttalande i en föredragning är en politiskt förpliktande garanti eller endast ett opportunistiskt svepskäl.” Motionärerna talar till slut hånfullt om föregivna politiska garantier. Hela tonfallet är sådant att läsarna skall bibringas den uppfattningen att regeringen egentligen har helt andra, mer diaboliska och sinistra avsikter med detta lagförslag än de avsikter som regeringen själv har redovisat.
Herr talman! Ja men, snälla herr Björk i Göteborg, det är väl inte vårt fel att man kan hysa tvivel om dessa saker. Se vad det hela handlar om! Det kan finnas fullständigt olika avsikter med detta lagförslag, bl.a. beroende på vilken del av förvaltning och administration som har hand om tillämpningen och hur stor relativ befogenhet den får i förhållande till andra delar. Vi vet att det ingalunda råder enighet om t.ex. olika säkerhetspolitiska bestämmelsers tillämpning mellan exempelvis säkerhetsorganen och regeringen. Det där är en tvistefråga i herr Björks parti som han väl borde känna till. Det kan också vara så att en regering och en minister har en helt annan uppfattning än en annan minister — eller i varje fall en uppfattning som är skiljaktig. Det är genom att lagen ger godtyckligt spelrum för sådana olikheter som man har anledning att betvivla de olika avsikter som kan ligga bakom. Det ligger i sakens natur. Det är inte vi som förgiftar atmosfären. Det är lagförslaget självt och praktiska erfarenheter som ger anledning till sådant. Vad sedan beträffar den politiska garantin må man väl ha sina tvivel när på en sida ges en politisk garanti, som är starkt begränsande, och på en annan sida talas i mycket mer vittgående ordalag om vad som är terrorism och vad som kan tänkas bli betraktat som terrorism. Herr Björk är inte fri från det själv, eftersom det här är ett svårt ämne — vilket han själv påpekar. Han talar liksom massmedia om IRA utan att göra någon som helst analys av skillnaden mellan det officiella IRA och utbrytarorganisationen, det s.k. provisoriska IRA, som har en helt annan linje och taktik.
Herr talman! På en enda punkt kan jag ge herr Jörn Svensson rätt, och det är när han säger att en regering kan ha andra avsikter än en annan regering. Visserligen finns det starka förhoppningar om att vi även i framtiden skall ha en vettig och förnuftig regering här i landet, men det finns ju inte några hundraprocentiga garantier mot en förändring, och därför är det onekligen mycket angeläget att man i god tid överväger om det inte kan byggas in ännu starkare rättssäkerhetsgarantier i denna lag. Men misstänkliggörandet av de politiska avsikterna i kommunisternas uttalanden riktar sig mot den nuvarande regeringen.

Herr talman! Jag tillhör den grupp av liberaler som anser att denna undantagslag är onödig. Detta anser jag av övertygelse och inte på grund av bristande information eller därför att jag inte förstår allvaret; det är två argument som använts hittills i den förda debatten. Inte någon av dagens talare har på minsta sätt givit mig den information som skulle ha övertygat mig om att denna undantagslag har något berättigande. Snarare tvärtom. Lagen är oklar. Den innebär avsteg från vad som hittills gällt i vissa frågor och den är diskutabel så till vida att den för många framstår som ett alltför stort avsteg från grundläggande principer i vår rättsordning. Detta har redan sagts i debatten — jag vill bara understryka det. Inte heller tror jag att vi kan komma åt presumtiva terrorister som verkligen är presumtiva terrorister med en sådan lag. Dessa har av föredragande statsråd och utskottsmajoritet beskrivits som gärningsmän med fanatism, hänsynslöshet och kallblodighet. Jag betvivlar att en organisation eller grupp bestående av fanatiska, hänsynslösa och kallblodiga terrorister som föresatt sig att utföra ett våldsdåd i vårt land kommer att sända någon känd ligamedlem hit. De måste vara medvetna om att dessa kommer att vara uppförda på rikspolisstyrelsens förteckning. Över huvud taget har jag en känsla av att vägen fram till propositionsoch utskottsskrivningen varit kantad av brasklappar; alla har tyckt att detta är något tvivelaktigt men känner sig därtill nödda och tvungna. Man finner det i remissvaren, man finner det i utskottsskrivningen, och man finner det i dagens debatt. I utskottsskrivningen när det gäller tvångslagen konstateras det att den föreslagna ordningen innebär ett avsteg från vad som hittills i allmänhet gällt om tvångsmedel, då det inte förutsätts att den mot vilken åtgärden riktas är misstänkt för brott. Sedan konstaterar utskottet lakoniskt att de betänkligheter som finns måste vika. Då frågar man sig: Varför då? Jo, det ger polisen bättre möjligheter till brottsföre byggande spaning. Det är naturligtvis bra med polisiära effektivitetsaspekter. Frågan är emellertid, om detta i sin tur skall tillmätas så stor betydelse att man är beredd till avsteg från vad som hittills gällt, avsteg som i sig inger betänkligheter. För mig måste svaret vara nej! Herr talman! Jag skall inte ta upp tiden med detaljkritik. Det har redan skett. Jag kan alltså nöja mig med att instämma i den kritik som har framförts av herr Sjöholm vad gäller avvikandet från principen om individuell ansvarighet, om utvidgandet av tvångsåtgärderna osv. Särskilt starkt vill jag understryka den kritik som framförts när det gäller frågan om vilka grupper som skall förtecknas. Utskottets skrivning är i detta avseende verkligt dramatisk; man skildrar hur organisationernas och gruppernas skepnader växlar dag för dag och hur nya organisationer bildas. Går det till på det sättet, då måste det komma att röra sig om betydligt fler grupper än de två som det har talats om i debatten. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som framfördes av herr Sjöholm.

Herr talman! Frågan här är inte — jag kanske för säkerhets skull bör inleda mitt anförande med att säga det — vilken inställning man har till de ”våldsdåd med internationell bakgrund” som det aktuella lagförslaget är avsett att täcka. Det är självklart att flygplanskapningar, attentat med brevbomber, massakrer och andra terrorhandlingar måste fördömas, bestraffas och med alla rimliga medel förebyggas. Om detta inte kan ske med bibehållande av traditionella garantier för rättssäkerheten och i överensstämmelse med de juridiska principer som hittills gällt, kan det knappast heller ske genom att dessa garantier och principer sätts åt sidan. I alla händelser är detta pris för högt. Därför har den verkliga och avgörande frågan nu blivit det hot mot rättssäkerheten och det flagranta avsteg från svensk rättstradition som terroristlagen utgör. I debatten här i dag har det inte tillräckligt starkt framhävts att framstående jurister från rent juridisk synpunkt har underkänt det aktuella lagförslaget och varnat för konsekvenserna om det upphöjs till lag. Den juridiska kritiken mot denna illavarslande lag kan redovisas i några huvudpunkter: 1. Det principiellt allvarligaste är att lagen gäller organisation — inte individ — och därmed bryter mot en princip som präglar den svenska straffrätten. 2. Definitionen på den befarade brottsligheten är vag och oklar och ger inga garantier mot att nationella befrielserörelser kan hänföras till de internationella terroristorganisationer som sätts på den hemliga listan. 3. Kravet på bevisning är reducerat till obefintlighet. Om detta inte varit helt klart tidigare, bör det ha klarlagts i justitieutskottets betänkande under rubrikerna ”Förutsättningar för avvisning” och ”Förutsättningar för tvångsmedel”. Lagens 1 8 bygger på två antaganden: att det finns ”grundad anledning antaga” och att organisationen ”kan befaras” använda våld, hot eller tvång för politiska syften. Det behövs inte heller något bevis för att utlänningen i fråga tillhör den svartlistade organisationen; det räcker med att någon antar att han eller hon ”verkar för” denna organisation eller grupp. 4. Centrala principer för förundersökning har åsidosatts. I vanliga fall måste vissa regler följas för användning av tvångsmedel i samband med förundersökning. Den viktigaste regeln är att det skall föreligga misstanke om brott. I terroristlagen anknyts inte tvångsmedlet eller tvångsingripandet till en konkret brottslig gärning utan det har en viss politisk anknytning. Man bör i kontrast härtill observera att den extra ordinära lagstiftningen om tvångsmedel vid spioneri och narkotikabrott bygger på principerna i rättegångsbalken. Där förutsätts alltså misstanke om brott. Här — i terroristlagen — förutsätts endast misstanke om viss politisk anknytning. Herr Sjöholm har redan citerat riksåklagaren som i sitt remissyttrande men också i offentlig debatt har uttalat sin kritik mot att de föreslagna tvångsåtgärderna skall kunna tillgripas utan att misstanke om brott föreligger. Riksåklagaren betraktar detta som ”ett alltför stort avsteg från de principer som hittills präglat den svenska rättsordningen”. ”Att man inte kan kräva fullt bevis för ett tvångsingripande från samhällets sida mot en utlänning betyder dock inte att förutsättningarna för sådana åtgärder kan skäras ned till ett minimum och att man kan släppa kontakten med ett i svensk strafflagstiftning känt brott”, skrev docenten i processrätt Leif Bylund i en artikel — ”Vad är en presumtiv terrorist?” i Dagens Nyheter den 8 februari. Och han fortsatte: ”Det är sålunda ett välkänt faktum att rättegångsbalken innehåller stadganden som möjliggör tvångsingripanden mot en misstänkt trots att fullt bevis om brottslighet inte föreligger.” Både förre kanslichefen vid JO-ämbetet C. G. Lidberg i en artikel i Expressen den 19 februari och Jan Gehlin, ordförande i Sveriges författarförbund och domare vid Stockholms tingsrätt, i en artikel i Expressen den 24 februari har påpekat att språkbruket i terroristlagen är mycket likt det som används i säkerhetslagarna i polisstater. ”Om man nu verkligen uppnår bättre resultat med de nya metoderna”, undrade Jan Gehlin, ”vad är det då som avhåller myndigheterna från att begära att dessa ”bättre” metoder skall användas mot brottslighet i allmänhet? Och vilka garantier finns det för att man inte, långsamt, i praktiken låter en sådan speciallag få inflytande över handläggningen av de ”vanliga” fallen? Det finns ju ingen principiell skillnad när det gäller behovet av skydd mot olika sorters våld?” Jag tror också att det finns många jurister och polismän som känner djup oro och olust över att behöva tillämpa en lag utan konturer och fasthet. Det krävs, som den gamla sömmerskan sade, en hög moral för att sälja resårband metervis. Och det krävs nog en alldeles speciell moral för att tillämpa terroristlagen på ett snyggt sätt. Många har frågat sig vad det finns för behov av denna slarvigt hopkommna lag, som så uppenbart strider mot principerna för svensk rättsordning. Docenten i straffrätt Göran Elwin skrev i en artikel i Dagens Nyheter den 16 februari att de lagar som nu gäller ger möjligheter att ingripa mot kriminella organisationer av typ Ustasja: ”Genom reglerna om förberedelse till brott kan polisen inskrida på ett tidigt stadium mot planlagda våldsdåd. Dessa bestämmelser skulle kanske behöva anpassas till nya gärningstyper — t.ex. tagande av gisslan.” Men i så fall skulle en enkel lagändring vara tillräcklig. En helt ny och för svensk rättstradition främmande lagstiftning är lika obehövlig som den är ödesdiger. Inte minst illavarslande är de hänvisningar till våra internationella förpliktelser och till det ”internationella polissamarbetet” som förekommer så ofta i statsrådet Lidboms skrifter och uttalanden. Frågan om vem som är en presumtiv terrorist är självfallet en politisk fråga — jag tycker att herr Björk i Göteborg, som tyvärr kom fram till en felaktig konklusion, dock i mångt och mycket hade rätt i sin redogörelse för detta. Den frågan kan besvaras mycket skiftande beroende på skiftande politisk förankring hos dem som ger svaret i ord och i handling. Herr Lidbom har kategoriskt förnekat, åtminstone den senaste tiden, att nationella befrielserörelser såsom FNL i Sydvietnam och PAIGC i Guinea-Bissau skulle kunna föras in under rubriken Politisk terrorism. Men jag vill hänvisa till det stora tal som herr Lidbom höll inför FN:s juridiska utskott den 9 november förra året. I definitionsfrågan sade han bl.a. följande: ”Det förefaller mig vara ett typiskt fall av internationell terrorism när ett brott som är föranlett av de inre förhållandena i landet A begås på landet B:s område. Men jag tror att det också skulle vara en internationell terroristhandling om brottet begås i landet A mot en medborgare i landet B. I detta fall är sistnämnda lands intressen berörda eftersom en av dess medborgare är offer för brottet.” Detta är en verkligt oroande definition. Den andra typen av fall som herr Lidbom här angav har utgjort ett av de klassiska svepskälen för de gamla kolonialmakternas annektering av land efter land. När en missionär från landet B, i detta fall Frankrike, på 1800-talet dödades i landet A, i detta fall Vietnam, var detta enligt herr Lidboms definition nu ett klart fall av internationell terrorism. En liknande uppfattning hade också den dåvarande franska regeringen som satte in stora styrkor av kolonialtrupper för att pacificera landet. Hot eller påstådda övergrepp mot USA-medborgare i främmande länder har vid ett stort antal tillfällen under de senaste 200 åren varit en förevändning för USA:s regering att sätta in marinkåren eller flottan för att underkuva dessa länder. Herr Björk i Göteborg har berättat om den upphetsade stämning som rått i Europarådet och om det tryck som Sverige utsatts för där. Han nämnde också debatten i FN i slutet av förra året. Tyvärr har den svenska debatten inför den aktuella lagen nästan helt förbigått denna utomordentligt häftiga och långvariga debatt som i november och december fördes i FN:s juridiska utskott och i generalförsamlingen. Enbart pressmeddelandena omfattar ett par hundra sidor. Debatten började den 9 november. Under den fortsatta förhandlingen framlades två huvudförslag till resolution — man kan väl säga att det ena representerade vad herr Björk kallade för i-länderna och det andra u-länderna.

Sverige hörde inte till majoriteten vare sig i utskottet eller i generalförsamlingen. Den resolution som Sverige stödde var, kan man säga, västorienterad, under det att det resolutionsförslag som fick majoritet framlades av en 16-nationsgrupp som med undantag för Jugoslavien enbart utgjordes av stater som räknas till den tredje världen.

Det är i min översättning de formuleringar som användes för denna punkt på generalförsamlingens dagordning den 18 december 1972. Man bör uppmärksamma vilket datum det var — den 18 december, när USA:s strategiska och taktiska flygvapen sedan sex dygn genomförde ett av historiens största och mest fruktansvärda terroristdåd mot de vietnamesiska storstäderna Hanoi och Haiphong. När nu frågan om den internationella terrorismen hade aktualiserats i FN och en kommitté hade tillsatts att undersöka problemet, så kunde den svenska regeringen ha väntat. Rapporten skall komma i höst. När det, som herr Björk i Göteborg påpekade, har pågått flygplanskapningar sedan ett tiotal år är den brådska som nu präglat handläggningen av denna allvarliga affär oförklarlig. Jag skall sluta med en mycket kort återblick på en tidigare mycket dyster period i svensk rättshistoria.

De tre betänkanden, som den parlamentariska kommissionen publicerade, handlade om flyktingars behandling , om utlämnande av uppgifter om flyktingar och om säkerhetstjänstens verksamhet .

Paulson var försvarsstabens och säkerhetspolisens man i socialstyrelsen och statens utlänningskommission under hela kriget fram till årsskiftet 1944-1945, då han anhölls efter att en vecka tidigare ha fått en förvarning om att han var i farozonen.

Det hade inte ens gått att klarlägga vem eller vad som utgjort hemliga polisens högsta ledning. Men under kriget hade mängder av antifascistiska flyktingar och judiska flyktingar avvisats vid våra gränser och sänts till en säker död. Kommissionen kunde aldrig klargöra hur många fall det gällde, men man kunde spåra en del sådana falls öden. Kommissionens redogörelse för dessa fall är en skakande och djupt tragisk läsning.

Jag yrkar bifall till reservation 1, dvs. avslag på detta lagförslag.
Herr talman! Herr Takman har väl lämnat en i stort sett korrekt redogörelse för vad som förekommit vid FN:s senaste generalförsamling i terroristärendet. Men han uttryckte samtidigt sin förvåning över den brådska som har präglat bl.a. den svenska regeringens ställningstagande i denna fråga. Att själva ärendet kom upp var väl ändå inte så märkvärdigt. Man kan förstå att FN:s generalsekreterare under intryck av Miinchenmassakern och andra händelser av det slaget, som skapat en mycket stark indignation i många länder, ville pröva möjligheten av att FN här skulle kunna enas om effektiva åtgärder mot handlingar av detta slag. Sedan kan man ha olika bedömningar av utsikterna till att en så pass stor, mångskiftande och disparat organisation som FN verkligen skall kunna komma överens om åtgärder med någon riktig substans. Det är riktigt att det förelåg två alternativa resolutionsförslag och att Sverige hamnade på det italienska förslagets sida. Men det kan tilläggas att det gjordes mycket allvarliga ansträngningar att förena dessa två förslag. När herr Takman sedan läser upp dagordningsrubriken får man ett intryck av att han ogillar den. Det var i själva verket så att detta var den formulering som u-länderna efter mycket långa diskussioner hade drivit igenom. Vidare klagar herr Takman över att man tog ställning den 18 december, samma dag som USA inledde sina massbombningar mot storstäderna i Nordvietnam. Det där är väl ett typiskt exempel på försök att avvända uppmärksamheten från ett viktigt och allvarligt problem genom att i stället tala om ett helt annat i och för sig ofantligt allvarligt problem. Detta var den 18 december. Den 23 december gjorde som bekant den svenske statsministern ett uttalande i det ämne som herr Takman berört. Detta uttalande gav eko och har haft en del ganska långsiktiga konsekvenser.
Herr talman! Jag sade inte, herr Björk i Göteborg, att jag ogillade formuleringarna i FN:s dagordning den 18 december. Jag sade bara att det inte var mina formuleringar; jag skulle sannolikt ha formulerat den punkten litet annorlunda. Vad jag citerade var en direkt översättning av dagordningspunkten. Jag har över huvud taget inte vänt mig emot att man behandlat den internationella terrorismen, och jag har inte på något sätt försökt dra bort uppmärksamheten från den med hänvisning till vad som skett under USA :s julbombningar. Problemet är utan tvekan allvarligt. Men i det här speciella lagförslaget förekommer utomordentligt vaga formuleringar när det gäller definitioner, bevisföring etc., och det kan inte läggas till grund för en rättsskipning på området och inte heller för förebyggande åtgärder mot de brott som det skall omfatta. Grunderna för ingripanden finns för övrigt till största delen redan formulerade i den brottsbalk vi har.